Herr talman! Jag uttalade i mitt anförande otvetydigt att jag med tillfredsställelse hälsar att möjligheterna till rapporteftergift skulle kunna komma att öka. Jag sade att detta innebar en klar förbättring. Jag hälsar alltså utskottets skrivning med tillfredsställelse, men jag tycker att det är inkonsekvent av utskottet att man inte löpt linan ut. Det går inte att rida på två hästar: dels ansluter sig utskottet till en undantagslös skyldighet, dels ansluter man sig till undatag från denna undantagslösa skyldighet. Det om något, herr Sven Gustafson i Göteborg, anser jag vara om inte en liten västgötaklimax så i varje fall en klar Göteborgsklimax. Avståndet mellan Västergötland och Göteborg förefaller inte vara särskilt stort.

Jag begärde en enda vettig förklaring härtill. Med hänsyn till den utgångstakt som herr Gustafson visade i sitt inlägg trodde jag att man skulle få en lång rad klara skäl för detta. Men herr Gustafson kunde inte förebringa ett enda. Jag upprepar därför min fråga: Varför framställs utredningskravet, fastän man väl vet att vederbörande bilförare innehar körkort? Jag har inte yrkat på att man inte skall behöva ha körkortet med sig. I botten skall självklart ligga att körkortet skall finnas med. I körkortskungörelsen skall anges de skäl som kan finnas för annan behandling, vilket utskottet inte vill vara med om. Det är ganska svagt, herr talman, att mitt skäl för att inte yrka bifall till motionen — jag angav klart och tydligt detta skäl — utnyttjas till att tala om västgötaklimax. Det finns verkligen all anledning för mig att bevaka denna fråga i fortsättningen. Jag kan ha anledning att komma tillbaka.
Herr talman! Herr Nyhage säger att man inte kan sitta på två hästar. Det är inte så lämpligt, när det är fråga om att köra bil. Dessutom framhåller herr Nyhage att utskottet borde ha löpt linan ut. Han påstår vidare att utskottet inte har kunnat åstadkomma ett enda vettigt skäl för det förslag som utskottet framlagt. Varför tycker vi inte att var och en som påträffas utan att inneha körkort utan vidare skall släppas igenom? Jo, vi skall inte ha bestämmelser som gör att bilförare stimuleras till att inte vara så noga med att ha körkortet med sig. De skäl som här har angivits för att man inte skall bötfälla personer som inte har körkortet med sig är att det är fråga om tillfällig glömska eller speciella omständigheter. Polismännen skall vid körkortskontroll undersöka om vederbörande förare kan göra troligt att det är en tillfällig försummelse. Det är att observera att denna bestämmelse fanns redan i den gamla kungörelsen, då man hade rätt att intill tredje vardagen på vilket poliskontor som helst inom riket uppvisa körkortet. Även då måste det vara fråga om en tillfällig försummelse. Därför tycker vi det är bra att man på något sätt försöker utreda att det är en tillfällig försummelse. Det är inte så inkonsekvent som herr Nyhage tror att man å ena sidan kan ha bestämmelser medan det å andra sidan finns möjlighet till rapporteftergift. 12 8 i polisinstruktionen gäller inte bara körkortet utan är en allmän bestämmelse. Därför vill vi fullfölja den linjen.
Herr talman! Jag har inte fått svar på det som min fråga verkligen gäller. En bilist stoppas i en poliskontroll och det konstateras att han inte har körkortet med sig. Polisen anropar centrala körkortsregistret och får besked om att bilföraren innehar körkort. Därefter skall enligt utskottets betänkande ett omfattande utredningsarbete sättas i gång. Jag vill ha svar på min fråga: Vilket vettigt skäl finns för detta? En utredning medför stora kostnader, mycket arbete och ökar antalet årsanställda inom polisen. Jag konstaterar, herr talman, att herr Gustafson alltjämt inte har givit mig svar på denna mycket centrala fråga.

Herr talman!

Det upplevs då som en oerhörd brist att frågan om hur det går med körkortet avgörs av ett annat organ. Efter en tid får vederbörande kanske ett meddelande om att körkortet blivit indraget. Jag anser att tingsrätten bör ta ställning även till frågan huruvida den åtalade skall få behålla körkortet eller ej. Många gånger utgör körkortsindragningen en mycket hårdare belastning än böterna. Förlust av körkortet kan betyda att vederbörande också förlorar möjligheterna att försörja sig själv och sin familj. Herr talman! Jag har ingenting att erinra mot utskottets skrivning, där det anförs att trafikmålskommittén funnit övervägande skäl tala för att handläggningen av frågor rörande körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott överflyttas från länsrätt till allmän domstol. I avvaktan på frågans vidare handläggning finner utskottet någon åtgärd från riksdagens sida ej påkallad. Till detta vill jag bara uttala önskemålet att det inte skall dröja alltför länge innan Kungl. Maj:t vidtar den ändring som trafikmålskommittén fann angelägen.

Herr talman! Herr Nyhage kan inte förstå varför det skall behövas en, som han sade, omfattande utredning, om det väl är konstaterat att bilföraren innehar körkort. Herr Nyhage har inte fått något svar från mig, påstår han. Det står ingenstans i utskottets betänkande att det skall ske en omfattande utredning. Det är fria fantasier från herr Nyhages sida. Jag har tagit fram motionen 494 av herr Nyhage m.fl., som herr Nyhage inte har yrkat bifall till. Där hemställes att tidigare gällande bestämmelser om straffrihet vid motsvarande brott återinföres. Nå, vad sade de tidigare gällande bestämmelserna i vägtrafikförordningens 69 §? Jo, de sade att den som av tillfälligt förbiseende ej medför körkort skall ha rätt till straffrihet. Vad är det utskottet förutsätter? Jo, om det konstateras att vederbörande har körkort, så skall man se om det är fråga om ett tillfälligt förbiseende — just detsamma som herr Nyhage yrkar på i sin motion.
Helt kort, herr talman, jag bara läser innantill: ”För färd med motorfordon anser sig utskottet med hänsyn härtill ej berett att föreslå en ändring av förevarande bestämmelser i körkortskungörelsen.” Det är utskottets reella ställningstagande. Sedan hänvisar man till rikspolisstyrelsen.
Herr talman! Ja, just det. Det var ett fullständigt korrekt citat. Jag har mycket ingående förklarat varför vi inte anser att vi skall göra ändringar i körkortskungörelsen.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 15 behandlas propositionsförslaget om införande av skyldighet att använda bilbälte i bilarnas framsäten. Herr Sven Gustafson i Göteborg uttryckte ett visst missnöje över att det inte blev votering i det förra ärendet. Jag kan på en gång säga att jag kommer att begära votering i det här ärendet. I motionen 1773 har jag tillsammans med herr Strindberg yrkat att propositionen skall avslås. Detta goda förslag har dock inte vunnit anslutning i utskottet. Utskottet tillstyrker i stället propositionen, vilket innebär att man vill införa en ny tvångslag till alla dem som vi redan har. Motiveringen för förslaget är att antalet dödade och skadade i trafiken därmed skulle minska. Det motivet är givetvis riktigt, även om det också finns exempel på att just användningen av bilbälte har gjort att skada har uppkommit eller att frånvaron av bilbälte har räddat liv. Jag har själv träffat på flera sådana exempel och vi skall inte blunda för att sådana exempel finns. Trots det skulle bilbältesanvändning säkert rädda många fler än om man inte har bälten. Det är jag också villig att erkänna. Att ta till så drastiska åtgärder som obligatorisk bilbältesanvändning under straffhot är dock att gå alldeles för långt. Liknande frihetsinskränkningar skulle då också med samma motiveringar kunna tillgripas på åtskilliga andra områden där det gäller att rädda liv. Man kunde t.o.m. gå så långt att alla som befinner sig på sjön skall ha flytväst, även de som badar. Då skulle många räddas från att drunkna. Det finns undersökningar som visar att alkoholbruket direkt eller indirekt tar ca 5 000 liv per år i vårt land. Med samma motiveringar skulle det då vara skäl att förbjuda all alkoholförtäring med hot om böter vid överträdelse. Om man drar ut konsekvenserna av detta lagförslag kan de bli ganska orimliga — trots att jag personligen tycker att alkoholförtäring är av ondo. Jag motionerade tillsammans med några riksdagskamrater från olika partier under flera år om att utbildningen i perifer kärlkirurgi skulle utvecklas i vårt land. Om man gjorde det så att det fanns kunniga läkare på det området vid alla sjukhus, skulle enligt beräkningar antalet invalider minskas med ungefär 200-300 per år, alltså ungefär lika många som utskottet har beräknat att man skulle rädda till livet genom den här tvångslagen. Det förslaget innebar inget tvång, det innebar inga kostnader, därför att de pengar man lade ut skulle man få igen mer än väl. Men riksdagen godtog inte det förslaget — underligt nog. Det skulle förvåna mig om riksdagen biföll förslaget om en tvångslag vad gäller bilbältesanvändning. Ingen bestrider väl att man genom bestämmelser skulle kunna minska antalet skadade eller dödade på olika samhällsområden. Men frågan är hur långt man är beredd att gå och om åtgärderna är absolut nödvändiga. Frågan är främst i vilken utsträckning man vill acceptera ett tvångssamhälle. En annan förkastlig tvångsbestämmelse som nyligen införts på trafikområdet är skyldigheten att ha lykta på sin cykel vid färd i dagsljus. Den tvångsbestämmelsen bör snarast avskaffas. I propositionen framhålls betydelsen av att en bilbälteslag har stöd hos allmänheten. Departementschefen anser sig ha anledning att räkna med ett positivt gensvar hos bilisterna på en lagstiftning. Det finns ingenting som tyder på att så blir fallet, snarare tvärtom. Ilskan är påtaglig hos många bilister. Av de effektmätningar som trafiksäkerhetsverket utfört under åren 1971—1973 framgår att användningen av bilbälte på frivillig väg varierade från 15,2 till 31 procent vid de olika mätningarna. De lägsta siffrorna fick man i början av mätperioden omkring år 1971 och de högre siffrorna i slutet av perioden. Nu påstår departementschefen att bilisterna till 80 procent skulle vara positiva till en tvångslagstiftning. Även utskottet använder denna hårresande beskrivning av läget. När nu trafiksäkerhetsverkets undersökningar visar att högst 31 procent av bilisterna frivilligt använder bilbälte säger väl sunda förnuftet — om man gör bruk av det — att inte 80 procent är positiva till en tvångslagstiftning. Det är troligen högst 30 procent som är det. Att döma av mina egna erfarenheter är högst 10 procent positiva till en tvångslagstiftning. Även många av dem som nu frivilligt använder bilbälte reagerar negativt mot ett eventuellt tvång att använda det. Vissa erfarenheter från Australien redovisas i propositionen. Där har man infört en sådan här tvångslagstiftning. Trots skyldigheten att använda bilbälte har det visat sig att endast 80 procent där använder bältet under körning i tätort, medan användningen på landsbygden är 65 procent — detta trots att längre körsträckor och högre farter borde motivera en ökad användning på landsbygden. Att användningen av bilbälte är mer omfattande i tätorter torde bero på större risk för upptäckt där om man inte använder det. I propositionen sägs att man inte enbart med information, propaganda och utvecklingsarbete för förbättring av hanteringsegenskaperna skulle kunna åstadkomma en tillräckligt hög användning. Hur vet man det? Vi har ju inte erfarenhet av det. Trafiksäkerhetsverkets undersökningar visar endast att användningen har ökat från 15,2 till 31 procent från 1971 till 1973. Troligen är det information och utvecklingsarbete som har bidragit till det. Förbättrade bältestyper som inte upplevs som negativa, enhetliga låsmekanismer som gör handgreppen enkla och förbättrad information skulle troligen leda till en betydligt högre användning av bilbälte på frivillig väg. Det är den vägen man skall gå. Om man dömer ut information och propaganda och säger att sådant inte har effekt, så måste man först fråga: Vad är det för fel på informationen eller vad är det för fel på bilbältena eftersom folk inte vill ha dem på sig? Men sådana frågor har man inte ställt. Man har utgått ifrån att det är fel på bilförarna som inte gör som de blir tillsagda. Och så tillgriper man tvång — ytterligare en tvångslagstiftning till alla de andra. Låt oss använda tvångslagstiftning med försiktighet, om vi vill bevara demokratin. Det har sagts att varje ny generation måste vinna demokratin på nytt. Om samhället blir genomsyrat av tvångslagstiftningar så att medborgarna upplever det så att friheten sitter trångt eller är obefintlig, minskar intresset för att försvara detta samhälle, och den frihet som man haft kan befinnas bortsopad över en natt. Det är mycket mot den bakgrunden som jag ser den här frågan. Det kan visa sig allvarligare än vi kanske anar att tvinga människor till ett inrutat handlande i alla livets situationer. Då lurar diktaturen bakom hörnet. Det är ju också så att varje föreskrift av tvingande karaktär måste kompletteras med kontroll av efterlevnaden. Den kontrollen måste vara så effektiv att de flesta överträdelser kan beivras. I annat fall bidrar föreskriften till uppluckring av det allmänna rättsmedvetandet. Vi vet att en stor majoritet av bilisterna överträder nuvarande fartgränser. Skyldighet att använda bilbältet skulle vara ännu lättare att överträda, därför att kontrollen av efterlevnaden skulle bli ännu svårare och kräva stora personella insatser. Vad kommer det förresten att kosta och hur har man tänkt få resurser till den personalökning som blir nödvändig? I motionen tar vi upp en annan fråga som det kunde vara intressant att få besvarad av utskottets talesman. Den är nämligen inte besvarad i utskottsbetänkandet. Det föreslås ju bötesstraff för den som inte använder bilbältet. Men det redovisas inte vem som skall vara ansvarig, om föraren inte kan förmå sin passagerare att använda bältet. Vem skall då böta? Föraren eller passageraren eller båda? Det har också visat sig att i de bilar som har en inmonterad varningssignal när bilbälte inte används är det bara att koppla bältet runt sitsen så tystnar signalen och det ser utifrån ut som om bältet används. För att i ett sådant fall kontrollera användningen måste föraren stannas. Den föreslagna lagen är också så pass långtgående att den får orimliga konsekvenser för t.ex. den som hjälper till att dra i gång sin grannes bil ute på landsvägen eller vid varutransporter där det är kort avstånd mellan avlämningsplatserna. Då skall bältet också användas enligt propositionen. Det sägs även i debatten att bilisternas organisationer har godkänt förslaget. Inte heller det är riktigt. Transportarbetareförbundet anser att i första hand propagandaoch informationskampanjer bör prövas ytterligare för att öka användningen på frivillig väg. Trafikanternas riksförbund, som sänt en skrivelse i frågan till utskottet, har sagt att obligatorisk skyldighet att använda bälten inte skall införas men att man bör förbättra bälteskonstruktionerna och stimulera frivillig användning. Svenska taxiförbundet, som också har agerat i sina medlemmars intresse, har lyckats få undantag för taxitrafiken. KAK, MHF och Motormännens riksförbund har däremot tillstyrkt förslaget om tvångslag med straffhot. Men om man i dessa organisationers ledningar går ut och frågar medlemmarna vad de tycker, skall man finna ett helt motsatt ställningstagande hos en stor majoritet av medlemmarna. Utskottet erkänner också i sitt betänkande i andra stycket s. 5 att lagstiftningen inte är förankrad i det allmänna rättsmedvetandet. Man säger där: ”Det är också viktigt att myndigheterna genom upplysningsverksamhet söker förankra lagstiftningen i allmänna rättsmedvetandet.” Förslaget är alltså inte förankrat i det allmänna rättsmedvetandet för närvarande. Det är jag helt övertygad om, och det erkänner som sagt utskottet med denna skrivning. I slutet av sitt betänkande säger utskottet att man finner det väsentligt att införandet av lagen förbereds på ett sådant sätt att bästa möjliga resultat uppnås. Herr talman! En sådan tvångslag under straffhot kan inte ge bästa möjliga resultat om man ser till helheten. Bättre bilbälten, enhetligare och bättre låsanordningar, propaganda och information för mera användning av bältena och frivillig användning ger från olika utgångspunkter säkerligen det bästa resultatet. Det kan på sikt ge samma användningsgrad som ett tvång. Det behövs då ingen dyrbar övervakning. Den enskilde kan på åtminstone ett område ha respekt för myndigheterna, och det är riktigt ur demokratisk synpunkt. Det finns då, om man håller sig enbart till det här området, fortfarande skäl att tala om frihetens stamort på jorden. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 1773, som jag har väckt tillsammans med herr Strindberg. Ett bifall till denna motion innebär avslag på propositionens förslag om tvångslagstiftning under straffhot.

Herr talman! Jag hade inte anmält mig för något längre anförande för att inte uppehålla kammarens ledamöter alltför mycket med vad jag tänkte säga, men en del av vad herr Åkerlind sagt gör att jag också måste få bemöta honom =— utan att gå in på alla de underligheter som fanns i hans anförande. Herr Åkerlind talar om tvång och tvångslag. Jag vill omedelbart säga att jag finner detta vara märkligt. Jag vill när det gäller den proposition som nu framlagts snarare tala om omsorg om människor och om människoliv. Herr Åkerlind erkände att lagens motiv, att rädda liv, var riktigt även om det, som han sade, fanns exempel på att människor hade räddats därför att de inte haft bilbälte. Med anledning av detta uttalande av herr Åkerlind skulle jag vilja fråga, om det inte är riktigt att försöka rädda liv. Herr Åkerlind tror på frivillighetens väg. Men har vi inte på alla dessa år med frivillighet fått en tillräckligt hög bilbältesanvändning måste, som jag ser det, en lagstiftning införas även på detta område. Svenska folket är i stort sett laglydigt — hur det är med folket i Australien kan jag inte yttra mig om. Jag är följaktligen övertygad om att efterlevnaden av lagen blir god. Herr Åkerlind har vid ett par tillfällen åberopat trafiksäkerhetsverket. Jag har dock uppmärksammat att det var förslag från Nordiska trafiksäkerhetsrådet som låg till grund för propositionen och att man alltså vill försöka nå enighet i Norden på detta område. Jag har begärt ordet för att i korthet få uttala min tillfredsställelse med att riksdagen nu har fått propositionen 86 angående skyldigheten att använda bilbälte. Vi är rätt många som under åren vid olika tillfällen har hävdat att ett obligatoriskt användande av bilbälte är ett av medlen till ökad trafiksäkerhet. Jag har hört någon anföra som skäl mot angelägenheten av ett sådant beslut, att det ju bara är bilföraren som skyddar sig själv. Men, herr talman, en trafikolycka är inte alltid en singelolycka, med bara en bil i olycksbilden — om man nu skall se det så krasst. Det kan också sitta någon vid sidan av bilföraren i framsätet. Det finns numera även bilbälten i baksätena på våra bilar. Om även den mötande bilisten och eventuella passagerare bär bilbälten, kan ju följderna av en kollision bli lindrigare för flera inblandade. Själv känner jag mig säkrare inför alla eventualiteter genom att ha bilbältet på mig, även om jag är ensam i bilen och alltså ”endast skyddar mig själv”. Jag skall bara i förbigående nämna de ekonomiska vinster som ett minskat antal svårt skadade patienter kan innebära för vår sjukvård — där vi kanske kan få flera lediga sjuksängar och mera resurser till vård av andra sjuka. Utskottet har uttalat sig för en bilbälteskampanj i anslutning till beslutet i dag. Såväl trafiksäkerhetsverket som NTF brukar driva kampanjer i anslutning till angelägna trafiksäkerhetsfrågor, och jag har tagit för självklart att så kommer att ske även i den här frågan. Det har förresten ganska nyligen varit en sådan kampanj, där de lokala trafiksäkerhetskommittérna ute i kommunerna var engagerade. Det behövs informationskampanjer — vi har haft en när det gällt reflexmaterial i mörkertrafik, och nu pågår en cykelkampanj på de flesta håll — men det har, som sagt, visat sig att de ändå inte kan ge ett så gott resultat att en lagstiftning kan uteslutas. Jag vill emellertid understryka i dag — jag har gjort det tidigare i kammaren, och jag kan på den här punkten till en del hålla med herr Åkerlind — att man också måste intressera bilbältesfabrikanterna för att komma fram med bältestyper som är lätta att ta av och på och som inte behöver krångliga ändringar var gång de skall användas, beroende på vem som skall använda dem eller på om man har på sig ett ytterplagg eller inte. Jag har tidigare motionerat om det här tillsammans med några kamrater. Typen rullbälte är bra, men det kan kanske utvecklas ännu bättre typer av bilbälten, om vi får bilbältesfabrikanterna intresserade; det är jag inte främmande för. Jag tror på ett positivt gensvar och ökad användning av bilbälten, om det blir enhetligare och mera lätthanterliga typer — och om det blir lagstiftning, eftersom svenska folket, som jag nyss sade, i stort sett är laglydigt. Jag beklagar att man för dagen undantar taxitrafiken liksom skolbarnen från skyddet genom någon typ av bilbälte. I det senare fallet är jag medveten om svårigheterna men hoppas på en utveckling i rätt riktning. Beträffande taxibilarna noterar jag att undantagen gäller i ett inledningsskede. Jag har här i Stockholm träffat på taxiförare — ett fåtal, det är sant — som har använt bilbälten, och de har funnit det särskilt angeläget för sig i sitt yrke. Herr talman! Jag uttrycker än en gång min tillfredsställelse med att förslaget har kommit och yrkar bifall till trafikutskottets hemställan.
Herr talman! Fru Thunvall frågar mig om jag inte tycker att det är bra att rädda liv. Visst tycker jag det, och det sade jag. Men jag sade också att det inte är bra att rädda liv genom att tvångslagstifta på område efter område, när man kanske kan få samma resultat på sikt genom att gå fram på den frivilliga vägen. Om fru Thunvall inte förstod mitt resonemang, trots att jag antar att hon lyssnade, är jag beredd att upprepa mitt anförande enskilt för fru Thunvall.
Herr talman! Jag tror att vi förstod varandra, men vi har i det här fallet helt olika uppfattningar om vad som är tvångslagstiftning eller, som jag ser det, omsorg om medmänniskorna och en vilja att försöka rädda liv genom att hjälpa till med en lagstiftning. Vi har alltså skilda åsikter här, men vi förstår nog vad den andre menar.
Herr talman! Jag vill först svara på en fråga som herr Åkerlind ställde, nämligen om vem som är ansvarig. Ansvarighet kan endast utdömas mot den som underlåter att ta på sig bilbältet. Föraren har alltså inget ansvar för att en passagerare har bilbälte på sig, utan det är fråga om en rent personlig ansvarighet. Jag tror att herr Åkerlind och jag är överens på många punkter i det här sammanhanget, för jag har uppfattat herr Åkerlind så, att han är anhängare av att så många människor som möjligt skall använda bilbälte. Att man måste göra detta är också något som har blivit klarare och klarare för de svenska medborgarna. Jag kan hänvisa till en intressant skrift som Volvo har gett ut — Fem sekunder som räddar ditt liv. Där påpekas att det finns risk för dödsolyckor även vid hastigheter under 20 km tim är som att falla ned från taket på ett trevåningshus. Där redovisas också en mycket intressant undersökning som Volvo har gjort av 28 000 olyckor. Man fann att ingen av de människor som var inblandade i dessa olyckor och som använt bilbälte hade dödats i hastigheter under 100 km/tim. Under det att man redovisade 49 dödsfall bland personer som inte hade bilbälten, fann man att det var sammanlagt tre dödsfall bland dem som använt bilbälten — och de hade kolliderat i hastigheter betydligt över 100 km/tim. Det är ju siffror som är mycket talande. Häromdagen invigdes i Stockholm ett bilskadecenter som två försäkringsbolag, Skandia och Trygg-Hansa, just har byggt med tanke på detta problem. Trafikutskottet har gjort ett besök i Folksams verkstad i Växjö. Folksam har också en intressant skrift, som heter För säkerhets skull, och för denna skrift har Folksam knutit professor Voigt till sig. Utskottet fick del av mycket intressanta siffror, som visar vad ett bilbälte kan betyda för att rädda människoliv. Professor Voigt hade också en upplysning som nog inte är så väl känd. Många av oss tycker kanske att det är onödigt att ha bilbälte om vi sitter i baksätet därför att man räknar med att man i alla fall skall klara sig. Men professor Voigt kunde påvisa att flera dödsfall har inträffat hos dem som suttit i framsätet därför att baksätespassagerare som inte använt bilbältet har slungats mot framsätena.

Det är svårt att göra uppskattningar, men det har sagts att om bilpassagerarna i framsätet hade bilbälten, skulle kanske 300 människoliv om året kunna räddas.

Varför har man då inte redan för länge sedan infört sådana bestämmelser? Jo, helt enkelt därför att det hittills inte har varit en sådan allmän förankring för tanken på en obligatorisk bilbältesanvändning att det har varit lämpligt att genomföra den. Jag håller med herr Åkerlind på den punkten att det är felaktigt att införa en lagstiftning som inte efterlevs och att det är felaktigt att införa en lagstiftning om man inte har någon möjlighet att övervaka efterlevnaden. I så fall inträffar inte bara det att lagen blir förfelad, utan man riskerar också att respekten för regler och lagar över huvud taget sjunker. Om det är så att man kan överträda en trafikbestämmelse kan man kanske också överträda en annan och köra mot rött ljus t.ex. Därför har vi varit tveksamma när det gäller att införa tvingande bestämmelser om användande av bilbälte — vi har inte varit säkra på att bestämmelserna kommer att efterlevas. Nu citerar herr Åkerlind en formulering i utskottsbetänkandet och menar att vi har sagt att skyldighet att använda bilbälte inte har någon förankring i det allmänna rättsmedvetandet. Det har inte varit vår avsikt att uttrycka oss på det sättet. Vad vi har kunnat konstatera är att förståelsen för en lagstiftning på detta område har ökat kraftigt under den senaste tiden här i Sverige.

Då tycker vi att det finns förutsättningar för att införa en sådan lagstiftning.

Det är detta som har påverkat vår syn på när lagen skall träda i kraft. Det finns många som menar att lagen bör träda i kraft den 1 juli. Jag var på ett trafikpolitiskt seminarium, anordnat av en av de stora motororganisationerna här i landet, där organisationens verkställande direktör vädjade till trafikutskottet att låta den nya lagen träda i kraft redan den 1 juli. Jag svarade att det har ofta hänt att vi känt oss tvingade att införa en lagstiftning med mycket kort varsel utan att man har hunnit förbereda den ordentligt, utan att man har hunnit ge ordentlig information, och jag tycker inte att vi skall utsätta oss för detta.

Herr talman! Jag är medveten om den tveksamhet som kan råda inför en sådan här lagstiftning. Men vi tar på oss andra bestämmelser i trafiksäkerhetssyfte — bestämmelser som enligt min uppfattning inte räddar så många människoliv som den här bestämmelsen skulle göra. Därför tycker jag att vi inför möjligheten att rädda kanske 300 människoliv om året skall ta ansvaret för att införa denna bilbälteslag, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är, herr Sven Gustafson i Göteborg, inte fråga om värdet av att använda bilbälte. Det är inte den frågan jag diskuterar, och det är inte den frågan vi har olika meningar om. Men vad jag vänder mig emot är tvångslagstiftning under straffhot. Är herr Sven Gustafson i Göteborg i konsekvensens namn beredd att förorda ett förbud mot att dricka alkohol? Det skulle rädda ca 20 gånger så många människoliv per år, enligt gjorda undersökningar. Samtliga de tre bilistorganisationerna ansluter sig till förslaget, sade herr Gustafson vidare. Nu är det inte samtliga bilistorganisationer som har sagt ja till detta tvångsförslag, och i de organisationer som har gjort det har ledningarna inte majoriteten av sina medlemmar med sig. Det sade jag också, och det upprepar jag.
Herr talman! I mitt förra anförande var jag mycket angelägen om att betona att herr Åkerlind och jag är överens om vikten av att så många människor som möjligt använder bilbälten. Sedan använde jag också ganska lång tid för att motivera varför jag tycker att vi i detta fall bör ha en. lagstiftning. Men nu för herr Äkerlind in frågan om vi skall tillåta människor att dricka alkohol eller inte. Kan vi inte ta den diskussionen när den frågan kommer upp, herr Åkerlind? Nu föreligger frågan huruvida vi i syfte att rädda kanske 300 människoliv om året skall ha denna lagstiftning. Låt oss ta ställning till den frågan nu, eftersom det är den som behandlas i dag.
Herr talman! Jo, herr Sven Gustafson i Göteborg, vi kan ta diskussionen om alkoholen när den frågan kommer upp. Men jag ville ha ett principiellt besked om huruvida herr Gustafson i konsekvensens namn var beredd att förorda en sådan lagstiftning också. Det skulle nämligen rädda 20 gånger så många människoliv som tvångslagen om bilbälten.
Herr talman! Om man inför ett förbud eller en lagstiftning på ett område, så skall man genast i konsekvensens namn göra det också på alla andra områden, menar tydligen herr Åkerlind. Jag tror väl att både herr Åkerlind och jag är intresserade av att människor inte dricker alkohol, men vi vet ju också att det inte finns något underlag i den allmänna opinionen för att förbjuda varje form av alkoholförtäring.

Herr talman! Jag vill uttala min tillfredsställelse över att propositionen 86 redan i maj 1974 ligger på riksdagens bord efter utredningar sedan december 1972, inte minst på det nordiska planet. Förslaget om skyldigheten att använda bilbälte har behandlats mycket positivt av trafikutskottet, som enhälligt har tillstyrkt propositionen. Att bilbältet har hög skadeförebyggande effekt torde vid det här laget få anses klart dokumenterat. Stora trafiksäkerhetsvinster kan sannolikt nås också i Sverige, om bilförare och passagerare mera allmänt begagnar bilbälte. Internationella erfarenheter på området är i detta fall uppmuntrande. Jag har haft ett behov av att säga detta, eftersom jag har viss erfarenhet på området. Jag har nämligen i min civila gärning under rätt många år arbetat med olika trafiksäkerhetsfrågor och medverkat i olika kampanjer för att på frivillig väg kunna åstadkomma denna förändring, som vi alla så innerligt önskar. Man kan säga att de aktioner som tidigare gjorts på detta område har ökat kunskaperna om bilbältets nytta och skapat en positiv inställning till bältet. Det tror jag vi kan vara ganska överens om. Men användningen har man inte på frivillig väg lyckats öka tillräckligt mycket, anser jag. De kampanjer som har genomförts här i landet — av trafiksäkerhetsverket, rikspolisstyrelsen, Folksam och många andra — har givit vissa påtagliga resultat. Som herr Åkerlind påpekade har andelen bilbältesanvändare från mars 1971 till oktober 1973 ökat från ungefär 15,2 procent till 31 procent. Det är ett relativt gott resultat. Folk som arbetar med sådana kampanjer på andra håll i världen säger att detta är ett mycket fint resultat. I USA har man inte fått någon märkbar effekt av liknande åtgärder. När vi nu går att fatta beslut om en lagstiftning på detta område vill jag säga att jag tror att kampanjerna för att öka användningen av bilbälte på frivillig väg haft stor betydelse. De har först och främst syftat till att få bilisterna att sätta på sig och använda bältet, och på den punkten har man nått vissa, begränsade resultat. Men kampanjerna har också syftat till att ändra allmänhetens attityd, så att det när den dagen kommer blir lättare att genomföra en lagstiftning. I detta avseende tycks kampanjerna ha givit ett påtagligt positivt resultat i vårt land. Som departementschefen framhåller i propositionen visar undersökningar som gjorts en klart positiv inställning. I ett fall förordar, som tidigare nämnts i debatten, mer än 80 procent av de tillfrågade en lagstiftning. Detta är ju gott och väl. Men behovet av information är, som många här har påpekat, mycket stort. Det behövs enligt min mening knappast några motioner till trafikutskottet för att trafiksäkerhetsverket även i fortsättningen skall verka på detta område — det är för att göra det som verket finns till. Det är helt enkelt trafiksäkerhetsverkets skyldighet att under de närmaste månaderna förbereda allmänheten på den lagstiftning som vi hoppas skall kunna träda i kraft någon gång vid årsskiftet. Vi kan i dag konstatera att människor är relativt positivt inställda till detta trafiksäkerhetsarbete, men attityderna kan och bör naturligtvis ytterligare förbättras. Därför hoppas jag att de resurser som kommer att erfordras på detta område kommer att ställas till trafiksäkerhetsverkets förfogande. Trafiksäkerheten är — det brukar vi ofta säga här i huset — en angelägen sak, och det finns många krafter som är engagerade i detta viktiga arbete på att rädda liv. Även här i riksdagen tilldrar sig alltid trafiksäkerhetsfrågorna stort intresse. Vi ger varje år uttryck för detta vårt intresse och vår oro, bl.a. genom ett stort antal motioner. Jag tror därför att många i denna kammare hälsar propositionen med stor: tillfredsställelse, i förhoppningen att vi nu skall kunna nedbringa antalet dödade och skadade i trafiken. Mot denna bakgrund vill jag uttrycka min glädje över att vi nu går att fatta beslut om en lagstiftning som medför skyldighet att använda bilbälte vid färd med personbil. Att bilbältet har en hög skadeförebyggande effekt kan väl anses klart dokumenterat.
Herr talman! Herr Lindahl utgår ifrån att bilisterna inte använder bältet frivilligt men att de blir jätteglada om de blir tvingade att använda det. Jag kan inte förstå varifrån man fått siffran 80 procent, som spökat litet här och var — det har sagts att 80 procent av svenska folket skulle vara positiva till en lagstiftning på detta område. Den undersökningen måste huvudsakligen ha gällt folk som inte själva kör bil. Mina egna erfarenheter är att det är ungefär 3 procent av bilförarna som är positiva till lagförslaget, och jag har talat med hundratals sedan det framlades.
Herr talman! Som jag framhöll i mitt tidigare anförande är det i och för sig bra om 30 procent av bilförarna använder bilbälte, och det utgör en god grund för fortsatt arbete och fortsatta insatser på det här området. Men skall vi kunna rädda liv vore det önskvärt om vi kunde komma upp till de 80 procent som kan vara en realistisk målsättning när lagen en gång har trätt i kraft.
Herr talman! Jag tycker att det är en sund reaktion att man i princip arbetar för att inte lägga tvingande bestämmelser på människorna — binda människornas rörelsefrihet i ett allt modernare samhälle. Man skall försöka — om möjligt — att göra tvärtom. Detta är min principiella uppfattning i alla frågor, och när vi diskuterade den här frågan i utskottet var det min uppfattning att man även på det här området måste tänka sig för mycket noga innan man inför tvingande bestämmelser. Men de sakskäl som drogs fram och de undersökningar som redovisades gav mig den uppfattningen att vi kunde gå fram med ett enhälligt utskottsbetänkande och inte avge någon reservation. Det är mot den bakgrunden som jag som mitt partis företrädare har anslutit mig till övriga utskottsledamöters uppfattning. Jag tycker också att det är bra att vi får en ingående diskussion — fast denna kanske varit litet för omfattande — i en sådan här praktisk allmän fråga, så att människorna på ett eller annat sätt får ta del av de argument som finns. Bilindustrin arbetar nu med att få fram bilbälten som fungerar på det sättet att man automatiskt får bältet på sig när man sätter sig i bilen. Framtidens bil kommer att bli sådan att man inte kan starta den utan att ha bilbältet på sig. På det sättet tvingar man med teknikens hjälp bilisten att ta på sig bilbältet. Därigenom skulle man kunna slippa en lagstiftning. Men eftersom det tar ganska många år innan sådan utrustning finns i alla bilar — den finns bara på de nya — måste man under en övergångstid ha en tvingande bestämmelse. Bakgrunden är att man därigenom räddar liv — och man hindrar dessutom skador som kan medföra livslånga lidanden inte bara för den skadade utan också för omgivningen. Herr talman! Jag har med det anförda velat deklarera min klara uppfattning i den här frågan.

Herr talman! Särskilt inspirerande är det givetvis inte att beträda talarstolen i denna sena timme, i synnerhet som detta ärende är upptaget i slutet på föredragningslistan. Men eftersom före mig ett stort antal talare har talat för enhälliga utskottsbetänkanden tänker jag tala för en reservation. Inom svensk storindustri är det egentligen endast skogsindustrin som i stort sett inte har ändrat sin produktionsprocess för att få fram mera högförädlade varor. Fortfarande är det papper, massa och sågade trävaror som utgör de huvudsakliga produkterna. Däremot har det skett en omfattande rationalisering inom denna produktionssektor. I propositionen 61 bekräftar departementschefen att antalet i skogsbruket sysselsatta under de senaste tio åren har minskat med 50 000. Bygder har nästan helt avfolkats. Framför allt är det Norrland och skogslänen som har drabbats. Vinsterna för aktieägarna är stora och slår för närvarande rekord. Skogsindustrin är däremot känd för sitt låga löneläge. Favörer i form av statliga gåvor och bidrag till bolagen har givetvis underlättat rationaliseringarna och strukturförändringen och därmed den omfattande utslagningen av arbetskraft. Självklart har vinstutvecklingen påverkats fördelaktigt av dessa statliga gåvor och bidrag. Men den för aktieägarna inom skogsindustrin fördelaktiga vinstutvecklingen är inte endast orsakad av ett för arbetarna lågt löneläge och utslagningen av tiotusentals arbetare. Dit hör även den omfattande skogsskövlingen, där hänsyn inte har tagits till gällande lagar. Det är just i detta läge som regeringen föreslår att 30 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar skall ges till ett särskilt skogsvårdsprogram, som beräknas ge 2 500 årsarbeten i framför allt Norrlandslänen. De som främst skulle tjäna härpå är egentligen skogsbolagen, de bolag som har svarat för utslagningen av arbetskraften i skogslänen. Ser man till proportionerna — 2 500 arbetstillfällen i skogen i förhållande till de 50 000 som skogsbolagen under de senaste tio åren har gjort arbetslösa — är det sysselsättningsmässiga resultatet mycket ringa, i synnerhet som det skall fördelas på stora områden i vårt land. Därtill är det enligt regeringens förslag samhället som skall svara för kostnaderna, inte de rika privata skogsbolagen. Som framgår av vpk-motionen 1674 är vi inte motståndare till att det vidtas omfattande skogsvårdande åtgärder, men vi anser det vara en självklar skyldighet för de privata skogsbolagen att ekonomiskt svara för skogsvårdsåtgärderna. Inte endast vinstutvecklingen avgör vårt ställningstagande; även den rovdrift med skogen som har skett under senare år spelar för oss en avgörande roll. Skogsvårdslagens 7 §, den s.k. ransoneringsparagrafen, har helt enkelt satts ur kraft.

Har skogsbolagen tillgång till gammal skog får man enligt skogsvårdslagen inte ta allt på en gång, utan uttagen skall spridas ut på en längre tidsperiod och avverkningen av den icke utvecklingsbara skogen får inte utföras på sådant sätt att större rubbningar i avkastningen uppkommer. Men det är detta som har skett i vårt land. Kalhyggena dominerar i många fall bilden — och då stora och omfattande kalytor. Här är det också bolagen som leder. Ransoneringskraven i skogsvårdslagen har det tydligen tagits mindre hänsyn till. Skogsvårdsstyrelserna i de olika skogslänen tycks ha varit alldeles för givmilda mot skogsbolagens krav på kalhyggen. På annat sätt kan man exempelvis inte tolka skogsvårdsstyrelsen i Gävle då denna i en artikel i tidningen Land — nr 13 den 29 mars i år — meddelar att den för sin del kommer att successivt skärpa tillämpningen av skogsvårdslagens 7 §, då engångsuttagen i skogarna är på väg att bli alltför stora. Man menar att med den slutavverkningstakt som förekommer i dag är landet utan avverkningsbar skog om 30 år.

Vad beträffar det av regeringen föreslagna skogsvårdsprogrammet har vi vpk-motionärer inget att anföra. Vad vi vänder oss emot är det kortsynta profittänkande som präglar svenskt skogsbruk. Skogsproduktionen måste planeras på lång sikt, och dit hör planmässiga och omfattande åtgärder för att öka tillväxten. Svenskt skogsbruk befinner sig redan i den situationen att avverkningarna överstiger skogarnas tillväxt. Vi vpk-motionärer menar att gäller det att främja en rationellare skogsvård med användandet av statliga medel, så bör dessa satsas — förutom på de statliga skogarna — på det mindre skogsbruket. Vi är inte överens med formuleringen i propositionen ”att stödet utgår likformigt till alla ägarkategorier”. Vi anser det som en självklar skyldighet för skogsbolagen att ekonomiskt svara för skogsvårdsåtgärderna. Samma skyldighet föreligger i princip även för det mindre skogsbruket. Men en statlig satsning kan här vara försvarbar då det gäller att utan tidsspillan få skogsvårdande åtgärder vidtagna. I propositionen betonar departementschefen att det är angeläget att skogsvårdsåtgärder som normalt skall utföras och som inte ingår i det föreslagna programmet också intensifieras. Detta önskemål understryker också jordbruksutskottet i sitt betänkande nr 19. Men är inte detta endast ett önsketänkande? Ty det bidrag som en riksdagsmajoritet om en stund förmodligen kommer att fatta beslut om är ett produktionsbidrag till skogsbolagen — i bästa fall. Det kan komma att utgöra en direkt gåva över statsbudgeten till de rika skogsbolagen, utan att därför några egentliga skogsvårdande åtgärder kommer att vidtas av dessa skogsbolag. Hur skall en effektiv kontroll här egentligen kunna genomföras? De mindre skogsägarna går det säkerligen att syna i sömmarna, men när det gäller de stora privata skogsbolagen ställer det sig svårare.

Riksdagsmotionen 1626, undertecknad av idel socialdemokratiska kammarledamöter, har nyligen kommit till av samma skäl, nämligen att det kan misstänkas att de statliga pengar som det här är fråga om hamnar hos skogsbolagen utan att därför några större skogsvårdande åtgärder blir vidtagna.

Om motionärerna hade litat på att skogsbolagen och markägarna i övrigt skulle använda det stora samhälleliga ekonomiska stöd som det enligt propositionen är fråga om, hade givetvis denna motion varit onödig att väcka. Men misstänksamhet mot skogsbolagen tycks här vara för handen. Yrkandet i motionen bekräftar detta. Motionärerna hoppas nämligen på att tillämpningskungörelsen får en sådan utformning att anslagna medel i första hand kommer att gå till skogsvårdsåtgärder. Man kan ju fråga sig var pengarna annars skulle hamna. Jag anser motionen 1626 vara på sin plats, även om den inte helt är konsekvent, vilket jag anser att vänsterpartiet kommunisternas motion är. I denna hävdas att skogsbolagen själva skall svara för kostnaderna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation av herr Takman som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Jag har tidigare vid upprepade tillfällen haft anledning att från denna talarstol efterfråga en proposition i detta ärende.

Detta skogsvårdsprogram är byggt på erfarenheter från liknande skogsvårdsprogram som genomförts i våra grannländer både i öst och väst. Därför är det med utomordentlig tillfredsställelse som vi tog emot denna proposition. Visserligen måste vi konstatera att statsrådet inte anser sig kunna i propositionen föreslå alla de åtgärder som ingick i det skogsvårdsprogram som fanns både i vårt och i andra Norrlandslän. De åtgärder som inte togs med i propositionen var främst gödsling och dikning. Vi har emellertid accepterat att de frågorna hitintills inte har kommit med i hela sin vidd på grund av de utredningar som pågår och hoppas att utredningarna så snart som möjligt slutför sitt arbete. Jag är helt övertygad om att man måste komma fram till lösningar som ger möjlighet till framför allt utökad gödsling i skogsmarkerna. Skogsvårdsprogrammet är ju tillkommet inte bara för att ge en ökad sysselsättning i skogen utan också för att ge ökat underlag för industri i form av ett tillskott av råvara. Jag skall inte här uppta tiden med att ge anvisningar om och belägg för den situation som vi är inne i, där vi kan se fram emot en minskning av råvarutillgångarna, men det finns all anledning till en i hög grad intensifierad skogsvård som ger en större råvarutillgång. En sak är i alla fall klar — och det har jag också tidigare antytt härifrån — nämligen att det är angeläget att detta program kan genomföras i en tid när det fortfarande finns människor kvar i inlandet.

Jag är helt övertygad om att både de enskilda skogsägarna och domänverket kommer att utnyttja de möjligheter som beslutet här i dag medför, och jag skall som ett enda exempel ta Arjeplogs kommun. Där finns en produktiv areal på 323 000 hektar, och därav upptas ca 220 000 hektar av domänverkets skogar. En hel del av de skogarna ligger inom områden om vilka det har sagts att det är tveksamt huruvida det lönar sig att avverka skogen och göra insatser för skogsvård, alltså områden som ligger inom nollzonen. Den stimulans som skogsvårdsprogrammet innebär måste helt självklart medföra att gränsen för nollzonen flyttas längre upp i stället för att som hittills år efter år flyttas längre ner. Att programmet måste vara en tillgång för en kommun som Arjeplog är det väl inget som helst tvivel om. Jag skall glädja kammarens ledamöter med att inskränka mig till vad jag här sagt. Jag är övertygad om att kammaren kommer att bifalla jordbruksutskottets hemställan i detta ärende. Jag vill bara till slut säga att jag tror att man i en framtid kommer fram till en situation där ett liknande program kommer att omfatta hela landet.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
Herr talman! Det här skall bli kort. Herr Johansson i Holmgården tycks ha missuppfattat mig alldeles eller också lyssnade han inte på vad jag sade. Jag sade att vi motionärer från vänsterpartiet kommunisterna är med på att de privata skogsägarna skall få del av detta anslag även om de i princip skulle betala det själva. Vidare beträffande statens skogar: Vad jag vänt mig mot är de privata stora bolagen. Jag kan inte fatta varför de mindre markägarna skulle vara motståndare till det.
Herr talman! Jag vill bara till detta säga alt iman hela tiden medan detta program utarbetats har ansett det riktigt att statsstöd beviljas för skogsvårdsinsatser åt alla ägarkategorier. Vi är nämligen medvetna om att många av dessa åtgärder är av den arten att de inte skulle komma att genomföras om man inte lämnade den stimulans som stödet innebär. När åtgärderna som sådana ur nationalekonomisk synpunkt är riktiga kan det inte betraktas som en förlust för samhället att ett dylikt stöd tillfaller samtliga ägarkategorier.
Herr talman! Det må vara hur som helst med den saken. Att det från visst håll under hela den tid frågan behandlats har ansetts att alla ägarkategorier skall få tillgång till dessa subventioner eller gåvor betvivlar jag inte alls. Men jag har inte den uppfattningen, och det är bara det jag har framfört här. Att man skall se till att landet har råvarutillgångar, det är vi allesammans överens om. Jag har vänt mig mot — det gör vårt parti — den rovdrift som sker i de svenska skogarna. Initierade personer säger att om denna rovdrift fortsätter har vi om 30 år ingen råvara i skogarna längre. Det är så frågan ligger till. Fortfarande talar vi tydligen från olika utgångspunkter — och det kan i och för sig vara riktigt.
Herr talman! Låt mig först säga att det inte vid detta tillfälle finns anledning att ta upp en debatt om hela den skogsvårdspolitik som vi i framtiden skall föra. Den debatten får vi ta senare; det finns en utredning som arbetar på detta område. Låt mig också tillägga att beteckningen gåvor för ett statsbidrag är helt oriktig, vilken ägarkategori stödet än tillfaller. Det är i alla fall förenat med en väsentlig insats att erhålla detta stöd.

Herr talman! Regeringens förslag om en intensifierad skogsvård i norra Sverige bör hälsas med största tillfredsställelse inte bara av kammarens ledamöter utan framför allt av dem som direkt berörs. Skogsbruket i det område som omfattas av förslaget har sedan länge varit av avgörande betydelse för sysselsättningen. Önskvärdheten av att även de som arbetar i skogen skall få del av det ökade välståndet i landet har emellertid medfört att skogsbruket liksom andra näringar har måst rationaliseras. Detta har i sin tur inneburit att sysselsättningsunderlaget minskat. Eftersom möjligheterna att finna alternativ sysselsättning i skogslänen är begränsade är det angeläget att skogsbruket — vilket regeringens förslag är ett exempel på — inordnas i den statliga regionalpolitiken. Kännetecknande för det föreslagna skogsvårdsprogrammet är att det skapar sysselsättning på både kort och lång sikt. Man får emellertid inte tro att sysselsättningsvolymen på kort sikt skall ökas markant. De föreslagna åtgärderna kommer dock att dämpa minskningstakten i sysselsättningen, som blir följden av den fortsatta och som jag menar nödvändiga rationaliseringen av skogsbruket. Regeringen föreslår därför att i första hand de som redan arbetar inom skogsbruket eller arbetslösa skogsarbetare på orten skall sysselsättas i de arbeten som tillkommer genom det föreslagna stödet. Jag anser det vara värt att notera att sådana som riskerar att bli friställda inte längre skall behöva anmäla sig som arbetslösa för att få sysselsättning i det yrke som de sedan lång tid har varit verksamma i. Utmärkande för regeringens skogsvårdsprogram är vidare att åtgärderna är sådana som man normalt inte kan kräva att skogsägarna skall utföra. Samtliga åtgärder tjänar syftet att öka den framtida produktionen av virke i våra skogar. Resultatet i detta avseende kommer till synes först på lång sikt och innebär då en ökad sysselsättning jämfört med vad som annars hade blivit fallet. En ökad virkesproduktion i framtiden är nödvändig om inte skogsnäringen som helhet skall behöva minska i omfattning. Detta framgår klart av de avverkningsberäkningar som gjorts för 1975 års fastighetstaxering. I vad gäller de av regeringen föreslagna bidragsprocenten har utskottet föreslagit viss justering så att enskilda personer skall kunna få högre bidrag än övriga skogsägare. Avsikten med skogsvårdsprogrammet är bl.a. att förbättra sysselsättningen och råvaruförsörjningen på lång sikt. Detta är främst ett samhällets intresse och ett intresse för dem vilkas skogsbruk och skogsindustri är integrerade. För att stimulera privata skogsägare, vilkas fastigheter ofta är mycket små, att intensifiera sin skogsvård måste enligt vår mening ett något högre bidrag kunna ges. Dessa skogsägare kommer inte själva att kunna få del av de positiva effekter som deras åtgärder medför på lång sikt. Slutligen vill jag peka på att utskottet liksom departementschefen har understrukit angelägenheten av att de skogsvårdsåtgärder som inte ingår i programmet och som normalt skall utföras av skogsägaren också intensifieras. Regeringens förslag innebär att staten går in och stöder sådana åtgärder som på lång sikt påverkar skogsproduktionen och därmed sysselsättningen positivt. Mot bakgrund av de förbättrade skogskonjunkturerna får det då anses rimligt att skogsägarna själva står för åtgärder av bl.a. kortsiktig natur. Som en replik till herr Lorentzon skulle jag vilja säga att avsikten med det föreslagna stödet till skogsvård bl.a. är att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för befolkningen i glesbygden. I skogslänen är ju skogsbruket sedan länge basnäringen. De som arbetar i skogsbruket och som kan riskera att bli utan arbete är till största delen anställda av domänverket och skogsbolagen. Staten och bolagen är de dominerande markägarna i Norrlands inland, och skulle någon av dessa uteslutas från det nya stödet skulle det mål som vi har tänkt oss, nämligen ökad trygghet för de äldre skogsarbetarna, inte kunna uppnås.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
Herr talman! Jag har tidigare sett uppgifter om — det framkommer också i propositionen — att de 30 miljoner kronor det här är fråga om för intensifierad skogsvård framför allt har tagits fram för att skapa sysselsättning. Det är emellertid en mycket begränsad sysselsättning, eftersom det gäller 2 500 arbetstillfällen i det stora område som sträcker sig över hela Norrland, hela stödområdet i Värmland och nedåt. Sedan må man tala sig varm för att skapa trygghet åt de äldre arbetarna. Det kan det ju knappast bli fråga om i det här fallet mot bakgrund av att skogsbolagen har slagit ut 50 000 skogsarbetare under de senaste tio åren. Tidningarna ute i landet har i anslutning till de här motionerna tagit upp frågan om sysselsättningen. Så har också skett i mitt eget län, där vår motion kommenterats bl.a. av den socialdemokratiska tidningen Nya Norrland, som delvis vill ge oss rätt i att det är diskutabelt att bolagen skall få de tillgångar som detta bidrag utgör. Men det gäller ju ändå att skaffa sysselsättning. Tidningen skriver vidare: Det gäller också att ”säkra virkestillgången i en avlägsen framtid, fyrtio år framåt i tiden. Skall vi tro att socialismen skall marschera fram så sakta att det då har någon betydelse för produktionens fördelning vem som i dag står som ägare till våra naturtillgångar? Det vägrar vi att tro.” Nya Norrland säger alltså att man vägrar tro att det skall gå så sakta under de närmaste åren. Men om vi tar i betraktande att socialdemokraterna har suttit i regeringsställning i 40 år är det väl närmast överoptimistiskt om Nya Norrland tror att skogarna den gången skulle tillhöra folket.
Herr talman! Timmen är sen, men ett par saker måste sägas med anledning av herr Lorentzons inlägg. Han har gått till angrepp på skogsvårdsstyrelserna och påstår att de inte sköter sin uppgift. Det går till på det sättet att skogsvårdsstyrelserna begär in skogsbolagens avverkningsplaner, tar ställning till dem, och i den mån avverkningsplanerna inte stämmer överens med skogsvårdslagen slår skogsvårdsstyrelserna till. Vi har flera exempel på detta.

Principiellt anser jag inte att detta stöd är annorlunda än den typ av lokaliseringsinsatser som vi gör för Norrlands vidkommande när det gäller andra typer av verksamhet, där vi för att industriföretag av annan karaktär skall förlägga sin verksamhet i den här delen av landet är beredda att — även om verksamheten kan bedömas bli mindre lönsam — tillskjuta medel från statens sida. Detta stöd innebär en åtgärd av principiellt exakt samma karaktär. Jag vill till slut säga att Skogsarbetareförbundet för sin del har varit utomordentligt angeläget om att markera att alla ägarkategorier borde inrymmas i skogsvårdsprogrammet för att därigenom kunna få stöd från statens sida.
Herr talman! Med anledning av det senaste som herr jordbruksministern anförde, dvs. att fackförbundet har uttalat sig för att även skogsbolagen skall vara med i skogsvårdsprogrammet, vill jag säga att detta är en självklarhet, eftersom ägarna av mindre markområden inte ger någon sysselsättning. Det är genom skogsbolagen som sysselsättning kan skapas. Därför bör det införas en verklig kontroll över att pengarna används på det sätt som avses. Och eftersom fackförbundets ledning är intresserad av att hålla sina medlemmar i arbete, finner jag det helt naturligt att den från sin utgångspunkt har gjort detta uttalande. I vad sedan gäller talet om att jag angripit skogsvårdsstyrelserna vill jag säga, att jag inte har gjort det på annat sätt än att jag citerat en artikel av den 29 mars i år i nr 13 av Land, där en intervju utförd inom skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län redovisats. Det framhålls i artikeln att vi med en sådan slutavverkningstakt som den vi nu har kommer att vara utan avverkningsmogen skog om 30 år. För denna uppgift svarar Kaljo Sotter. Denne talar vidare om att man måste skärpa sig när det gäller ransoneringsparagrafen, dvs. § 7 i skogsvårdslagen.

Herr talman! Till jordbruksutskottets betänkande nr 20 är fogat ett särskilt yttrande, som gäller representation i miljödatanämnden för den ideella miljövårdsrörelsen. Yttrandet har avlämnats i anledning av utskottets behandling av motionen 1760 av herrar Wirtén och Nyquist. Nr 82 Miljökontrollutredningen säger att "miljödatanämnden bör våra sam Onsdagen den mansatt på eft sådant sätt att den blir representativ för de olika organ 15 maj 1974 som i första hand kommer att delta i utvecklingen av miljödatainformationen eller kommer att utnyttja densamma. Hit hör enligt utredningen bl.a. naturvårdsverket, statistiska centralbyrån, socialstyrelsen, arbetarför miljövården skyddsstyrelsen, fiskeristyrelsen, statens livsmedelsverk, konsumentverket, statens planverk och statskontoret. Vidare bör enligt utredningens mening länsstyrelserna, kommunerna, industrin och den målinriktade forskningen vara representerade. Skulle alla de statliga myndigheter som utredningen nämner bli representerade i miljödatanämnden, så skulle den dels bli ganska stor, dels bli starkt byråkratiskt dominerad. Departementschefen upprepar inte i propositionen utredningens långa uppräkning men finner det viktigt att förutom statliga myndigheter, kommunerna och forskningen också arbetsmarknadens organ blir representerade i nämnden. Dessutom säger departementschefen, att i nämnden bör ingå företrädare för de olika intressen som berörs i samband med utvecklingen av miljödatainformationen. Jag hoppas att departementschefen till dessa olika intressen räknar den ideella miljövårdsrörelsen. Jag är övertygad om att det under miljödatasystemets utvecklingsoch uppbyggnadsskede vore mycket värdefullt, om representationen från statliga och kommunala myndigheter, forskningen och arbetsmarknadens parter kompletterades med någon eller några personer från den ideella miljövårdsrörelsen. Det är ganska troligt — och det framhålls också i motion 1760 — att den information som allmänheten, miljögrupper och andra ideella organisationer vill ha i vissa avseenden kan skilja sig från den information som övervakande och ansvariga myndigheter eller ekonomiska intressen i första hand önskar sig. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag hade ansett det önskvärt att utskottet i sin skrivning hade tagit med ett önskemål om representation i miljödatanämnden för den ideella miljövårdsrörelsen. När det inte var möjligt att få utskottet med på en sådan skrivning vill jag uttrycka den förhoppningen, att regeringen — som i sista hand bestämmer miljödatanämndens sammansättning — skall ta hänsyn till detta önskemål. Herr talman!

Herr talman! Herr Carlshamre har frågat mig var jag anser att gränsen går för regeringens befogenhet att utan riksdagens hörande skänka bort staten tillhöriga kulturföremål eller annan statlig lös egendom. Den ännu gällande 1809 års regeringsform ger ingen generell regel — som i fråga om fast egendom — när det gäller regeringens befogenhet att avhända staten lös egendom. Genom budgetregleringen och indirekt genom olika anslagsbeslut ger riksdagen direktiv om hur penningmedel och annan lös egendom skall användas och förvaltas. I övrigt ankommer det på regeringen att bestämma över statlig lös egendom. Det innebär bl.a. rätt att överlåta lös egendom som gåva. Någon särskild ordning gäller inte för vad som kan betecknas som kulturföremål. Detta rättsläge har i det väsentliga behållits i den nya författning riksdagen i år slutligt har antagit. Jag vill slutligen framhålla att regeringens rätt att avhända staten egendom självfallet utnyttjas endast efter en noggrann prövning i sedvanliga former och således efter hörande av berörda myndigheter samt under regeringens allmänna politiska ansvar inför Sverigens riksdag.
Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret. Jag betvivlar inte att beskrivningen av rättsläget är korrekt. Det finns inga bindande regler i grundlag eller annan lag för hur regeringen får handskas med lös statlig egendom. Å andra sidan vet vi att i många andra ärenden där regeringen har befogenhet att själv besluta händer det att regeringen begär riksdagens yttrande eller medverkan innan beslut fattas.

Riksdagen har som sagt varit negativ till den sortens transaktioner. Sedan vill jag, herr talman, bara framställa en liten fråga till. Det står i slutet av statsministerns svar att sådana här överlåtelser självfallet endast sker efter noggrann prövning i sedvanliga former och således efter hörande av berörda myndigheter. När den polska rullen bortskänktes till Polen — var då livrustkammarens styrelse och Nordiska muséets nämnd, som väl är behöriga myndigheter, tillfrågade?

Herr talman! Det är riktigt att jag avlagt ett officiellt besök i Polen. Den 20 mars 1974 hemställde riksarkivet och livrustkammaren om medgivande att såsom gåva till polska staten få överlämna den rulle som herr Carlshamre talar om och som av riksarkivet år 1902 deponerats i livrustkammaren. Denna framställning bifölls av Kungl. Maj:t i konselj den 29 mars 1974.

Kring denna rulle har det pågått ett 40-årigt svensk-polskt samarbete, inlett under mellankrigstiden. Det avbröts av kriget, och många av de polska forskare som deltog i arbetet dödades under kriget. Warszawa nästan totalförstördes. Nu har staden byggts upp, varvid man har fäst särskild vikt just vid de kulturella aspekterna och återuppbyggandet av de nationella kulturella monumenten.

Det var motivet för denna gåva. Dessutom har överlämnandet skett i samarbete med de berörda myndigheterna. Vi bedömde det icke så att frågan var av den arten att den i proposition eller annorledes skulle föreläggas riksdagen. Det var en gåva som utomordentligt starkt uppskattades i Polen — en uppskattning som är djupare än kanske vi som lever i ett icke krigshärjat land kan göra oss en föreställning om. Jag känner en glädje över att ha fått medverka i detta.

Herr talman! Nu gällde ju frågan inte alls vilken grad av beundran och aktning vi känner för det polska folket och dess ansträngningar att bygga upp sitt land efter kriget. Den gällde bara formen för uttrycket för denna aktning. Nu råkar det vara så att vid det senaste tillfälle då riksdagen behandlade ett likartat ärende — det var 1970 — gällde det också förslag om att överräcka ett gammalt i krig erövrat kulturföremål till ett krigshärjat land, dessutom ett av våra nordiska grannländer, nämligen Danmark, som ett uttryck för gemenskap, samhörighet, beundran och aktning. Den gången sade riksdagen nej — inte därför att man på något sätt brast i vänskap och aktning för grannlandet Danmark utan därför att man ansåg, efter hörande av berörda myndigheter, att detta inte var en lämplig form av mellanfolkliga uttryck för beundran, aktning och samhörighet. Det är detta det gäller. Dessutom är vi kanske många som tycker att överräckandet av en sådan här gåva till ett grannland — det är ju i ordets egentliga mening en kunglig gåva — kanske skulle ha blivit ännu mer uppskattat om det också hade kunnat ske i kungliga former och inte genom en statsminister på handelsresa.

Herr talman! Jämförelsen med riksdagens beslut 1970 är ganska dålig. Då gällde det den berömda tronhimlen. Både nationalmuseum och riksantikvarieimbetet avstyrkte att den skulle överlämnas, och de här speciella skälen förelåg icke alls. Dels är det här fallet helt irrelevant, dels är det osäkert om det gäller ett krigsbyte eller ej. Så småningom kröp det ändå fram vad herr Carlshamre verkligen avsåg — det var hans monarkistiska känslor som var kränkta på något sätt. Om denna gåva överlämnats av en kunglig person, hade alla de betänkligheter som herr Carlshamre här har anfört tydligen fallit. Vidare ansåg herr Carlshamre att det officiella besök jag gjorde i Polen var att beteckna som en handelsresa, vilket herr Carlshamre tycktes betrakta som något nedsättande. Med hänsyn till hans politiska bakgrund i övrigt förefaller det något säreget. Tydligen är det icke arten av gåvan eller mottagarlandet som spelar en roll för herr Carlshamre, utan det är personen som överlämnar gåvan. Är det en kunglig person går det bra i framtiden även för herr Carlshamre, och det kan vara gott att veta.

Herr talman! Det väsentliga är fortfarande frågan om hur vidsträckta regeringens befogenheter skall anses vara. Jag kan inte komma ifrån att fallet med Danmark och tronhimlen 1970 är väldigt likt detta fall, utom just på den enda punkten att det den gången icke fanns något kommersiellt intresse som skulle främjas utan var fråga om en ren vängåva till ett grannland. Här har man fått intrycket att det gällde att så att säga bättra atmosfären inför kommersiella förhandlingar, och det är det jag tycker litet grand drar ner karaktären av en gåva. Det är min uppfattning att skall man göra sådana alldeles exceptionella uppvaktningar som det faktiskt handlar om här, borde riksdagen kunna få vara med och kanske även uttrycka sin mening om formerna för överlämnandet. Sådant här är ändå en statschefsuppgift. Nu råkar vi ha en statschef som är kung, och då ligger det för oss nära till hands att han skall ta hand om saken. Det stöter åtminstone mig litet grand, herr Palme — om det nu beror på rojalism eller på något annat — att se statsministern åka som handelsresande med orderblocket i den ena fickan och små presenter i den andra — och för övrigt valtalet i den tredje, för det gällde det också denna gång.
Herr talman! Jag skall fortsätta att ta det här litet skämtsamt, för i sak har herr Carlshamre trasslat till det för sig. Vare sig det är fråga om kungens befogenheter eller riksdagens befogenheter eller någonting annat har hela hans argumentation blivit en gröt. Vad jag ändå vill säga ifrån litet på skarpen är detta: Vi gör ett officiellt besök i Polen. Herr Carlshamre väljer nu att beteckna detta som en handelsresa. För det första är det en total nedvärdering av betydelsen av de ekonomiska förbindelserna mellan stater, av den handel som vi är så utomordentligt beroende av. Vad är det för fel i att man vid oficiella besök också diskuterar handelsförbindelser? För det andra — alldeles oavsett våra ekonomiska förbindelser — begriper inte herr Carlshamre det som är centralt. Här är ett land vars huvudstad blivit totalt förstörd under kriget — 87 procent av Warszawa blev förstört. Under oerhörda uppoffringar bygger man upp denna stad från grunden. Man satsar av sina förhållandevis små resurser för att återställa de kulturella värdena i sin huvudstad. Vi bidrar till denna uppbyggnad med vår gåva för att markera vår beundran för ett folks förmåga att resa sig ur förödelsen. För detta har herr Carlshamre ingenting annat till övers än föraktfulla glosor och litet svansviftningar för monarkin.
Herr talman! Det råder inga meningsskiljaktigheter mellan herr Palme och mig i fråga om uppskattningen av det polska folkets insatser efter kriget — jag har redan sagt det. Jag har även talat om ett nordiskt grannland som var mycket hårt pressat under kriget. Låt vara att det är en gradskillnad — Köpenhamn förstördes inte på samma sätt som Warszawa, jag vet det. Men nog gick Danmark igenom mycket, mycket svåra prövningar och nog vore det lika väl på sin plats, om vi nu vill bidra genom fina gåvor till återhämtning och återvinning av självrespekt och allt vad det gäller, att ha det landet i åtanke. Men i det fallet sade alltså riksdagen nej, och jag menar att herr Palme den här gången kunde ha erinrat sig detta och åtminstone tagit kontakt. Vill man inte gå den långa vägen med proposition och alltsammans, så finns det i varje fall informella möjligheter som vi vet att herr Palme gärna utnyttjar — att höra sig för med framstående företrädare för riksdagen. Det lär ju förekomma överläggningar var och varannan vecka i olika ärenden. Argumentationen har havererat, säger statsministern. Ja, på ett sätt håller jag med om det. Det finns ingen formell grund för anmärkning. Jag tror inte att regeringen har överträtt något grundlagsbud eller något annat lagligt bud. Man kan säga att till sist reduceras hela ärendet till en fråga om smak och stil, och därmed är det kanske inte heller möjligt att fortsätta att diskutera.
Herr talman! Jag vill bara säga att om detta har reducerats till en fråga om smak och stil, så tror jag att herr Carlshamre vid en läsning av protokollet kommer att ångra vad han här har yttrat.

Herr talman! Herr Wijkman har till mig ställt följande fråga: ” Vilken är regeringens reaktion på de allt tätare rapporterna om diskriminering och förtryck av den judiska befolkningen i Syrien? ” Regeringen tar nu liksom tidigare avstånd från varje form av diskriminering mot enskilda individer och folkminoriteter till följd av ras, religion, härstamning, nationellt och etniskt ursprung. Denna hållning har regeringen vid upprepade tillfällen uttryckt i FN och annorstädes. Den torde vara välkänd för FN:s medlemsstater. Regeringen söker fortlöpande hålla sig orienterad om den judiska minoritetens ställning i Syrien. Som min företrädare tidigare fram hållit för riksdagen ställer det sig mycket svårt att få fram fullt säkra och tillförlitliga uppgifter härom. Vår ambassadör i landet har instruktion att noggrant följa utvecklingen i fråga om den judiska minoritetens ställning och klargöra den svenska regeringens hållning till de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Den judiska minoriteten i Syrien har förtryckts sedan lång tid. Rapporterna är många i utländsk och även i svensk press om olika former av diskriminering. Skilda organisationer i både Europa och Förenta staterna har sedan länge engagerat sig för de syriska judarnas sak. I sommar kommer t.ex. i Paris att hållas en konferens under ledning av den nuvarande tillförordnade presidenten Alain Poher just för att behandla förtrycket av judarna i Syrien och andra arabländer. Bara för att relatera vad det rör sig om vill jag nämna följande: Judarna tvingas i Syrien bo i speciella getton. De får inte avlägsna sig mer än 3—4 kilometer från bostaden. De får inte ta körkort. De får inte installera telefon i sina hem. De tvingas bära speciella identitetshandlingar. Och det kanske värsta: De får inte lämna det land som de bor i och där de förtrycks. Under senare tid har vid upprepade tillfällen dessutom judar hittats mördade invid gränsen till Libanon. Judiska kvinnor har enligt otaliga rapporter i tidningarna torterats och våldtagits. Kort sagt: Förhållandena i Syrien för den judiska minoriteten är snarlika dem nazisterna skapade under kriget. Nu säger utrikesministern att Sverige sedan länge protesterat mot förtryck av olika minoritetsgrupper. Detta är vi naturligtvis alla medvetna om — det är bra. Men lika väl, herr statsråd, som vi protesterar mot specifika övergrepp — vare sig det gäller Chile eller Grekland, eller som i går Sovjetunionens förtryck av den judiska minoriteten där — bör vi naturligtvis påtala andra övergrepp i den mån vi får vetskap om dem. Utrikesministern erinrar om vad hans företrädare sagt, och jag skall be att få citera vad Krister Wickman uttalade förra året i kammaren: ”Sedan längre tid gäller som instruktion för våra beskickningar i berörda länder att noggrant följa utvecklingen i fråga om de judiska minoriteternas ställning och klargöra den svenska regeringens inställning — — —.” Det kan väl inte vara så att regeringen fortfarande svävar i tvivelsmål om judarnas situation i Syrien. Vår ambassadör i området kan under den tid, på mer än ett år som gått, inte ha varit tyst utan bör ha rapporterat. Då tycker jag att regeringen i ett svar här i riksdagen borde mera klart kunna ta avstånd från den uppenbara diskriminering och det förtryck som förekommer i Syrien. Herr talman! Det är inte bara en fråga om förtrycket som sådant, utan det här skall ses i sammanhang med hela staten Israels existens. Staten Israel bildades bl.a. mot bakgrund av att judarna i olika världsdelar sedan århundraden förtryckts. I den allmänna opinionsbildning som sker om hela Mellanösternkonflikten har incidenter av det här slaget en avgörande betydelse för att människorna i vårt land och andra länder skall förstå staten Israels kamp för att överleva och förstå vikten av att stödja den saken.

Herr talman! Jag har i mitt svar givit klart uttryck för den syn som herr Wijkman och jag och, antar jag, hela kammaren har, nämligen att varje diskriminering — i det här fallet av judar i Syrien — strider mot FN-stadgan. Vi vänder oss mot sådan diskriminering. Vi följer judarnas situation i Syrien mycket noggrant, och vår ambassadör ger oss täta informationer. Vi har kontakt med ett stort antal länder som i likhet med Sverige ständigt bevakar de mänskliga frioch rättigheterna. Men jag upprepar att det är mycket svårt att få tillförlitligt bekräftat vilken situation judarna är i. Att man begränsar deras rörelsefrihet vet vit.ex. Det rör sig ändå om förhållanden under krig — i praktiken befinner sig ju Israel och Syrien i krig. Men uppgifter om att kvinnor mördas och våldtas har vi inte kunnat få bekräftade. Att det i världspressen förekommer sådana uppgifter är riktigt. När det gäller den senaste händelsen som varit omskriven i världspressen — fyra kvinnor som mördades — har det emellertid, så långt vår ambassad kan konstatera, inte rört sig om åtgärder från någon myndighets sida eller om åtgärder som haft något politiskt motiv. Enligt de uppgifter som flera länder gemensamt har kommit fram till tycks det enbart vara en kriminell handling.

Nr 83 "Herr talman! Det är Siktigt att Syrien och Israel de facto befinner sig i Torsdagen den krig, och det är jag den förste att beklaga. Men den här diskrimineringen 16 maj 1974 har pågått under många år. Den gettotillvaro som judarna i Syrien sedan — lång tid lever i har inte försvårats under krigstillståndet, utan situationen = Å”8. sammansätthar varit ungefär densamma under många år. ningen av kommit Jag är medveten om att uppgifterna kan gå isär. Men statsrådet säger té för förberedande nu att ambassaden har meddelat att judarnas rörelsefrihet är beskuren &v fastighetstaxeosv., och hela den delen av svaret tycker jag räcker för att explicit ta ring avstånd från förtrycket. Under Mellanösternkonflikten diskuterade vi här i kammaren Syrien visavi Israel och visavi den judiska minoriteten, och då konstaterade vi hur man i Syrien månad efter månad hade vägrat att ens lämna ut namnen på de krigsfångar man hade efter oktoberkriget 1973. Detta är som ett stort mönster av en total syrisk kompromisslöshet gentemot den judiska minoriteten som — och det är det som är så allvarligt — dessutom förvägras lämna landet. Det har som sagt förekommit uppgifter om kvinnor som våldtagits och mördats, och jag är medveten om att vi inte vet om det varit politiskt styrda dåd. Men vad som är så upprörande i sammanhanget är att den syriska regeringen och det syriska rättsväsendet som anstiftare av dessa dåd har utpekat ett antal judiska medborgare i Syrien. En av dem sägs dessutom ha varit nära släkting till en av de utsatta kvinnorna. Hela situationen för judarna, både rättssäkerhetsmässigt och allmänt, är alltså ytterst beklaglig och förfärlig.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat kommunministern om han anser det vara förenligt med demokratiska principer att samtliga ledamöter i kommitté, som har att förbereda arbetet med fastighetstaxering, hämtas från ett och samma politiska parti. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Vad herr Werner åsyftar med sin fråga är oklart. 1975 års allmänna fastighetstaxering förbereds varken lokalt, regionalt eller centralt av några kommittéer. Förberedelsearbetet inför 1975 års fastighetstaxering pågår för närvarande enligt de nya regler som riksdagen antog efter förslag i propositionen 162 år 1973. Riksskatteverket har sålunda i vår lämnat organisatoriska och värderingstekniska anvisningar för taxeringen samt meddelat preliminära anvisningar med värdetabeller, enskilda riktvärden m.m. De preliminära anvisningarna testas lokalt ute i länen av fastighetstaxeringsombuden. Resultaten av de företagna undersökningarna skall 11 ombuden underställa en arbetsgrupp inom fastighetstaxeringsnämnden. Arbetsgruppen består av ordföranden och den ledamot som utses av länsstyrelsen samt av en ledamot som valts av kommunfullmäktige. Resultaten av de lokala undersökningarna redovisas till skattecheferna, som därefter avger yttrande till riksskatteverket. Fastighetstaxeringsombuden liksom ordföranden och den ledamot som länsstyrelsen tillsätter utses på grund av deras särskilda kvalifikationer och givetvis utan hänsyn till politisk hemvist. Utöver dessa tre deltar som nämnts ytterligare en ledamot i arbetsgruppen efter val av kommunfullmäktige. Med hänsyn till den procedur som jag här redogjort för är dennes möjligheter att dirigera besluten obefintliga. Med tanke på den betydelse för kommunen som en riktig taxering har måste det förutsättas att kommunfullmäktige till arbetsgruppen väljer en person som bl.a. genom kännedom om lokala fastighetsförhållanden är särskilt kvalificerad för sin uppgift. Det finns alltså under förberedelsearbetet till 1975 års fastighetstaxering ingen grund för det påstående som ligger i herr Werners fråga.
Herr talman! Rent formellt får jag väl tacka för svaret på en annan fråga än den jag har ställt. När man ställer en fråga i riksdagen, så har den naturligtvis någon grund, ofta i lokala förhållanden. Länsstyrelsen i Malmöhus län har initierat en grupp, till vilken man plockat ut en ledamot från varje fastighetstaxeringsnämnd, för att dessa ledamöter skall inhämta ytterligare kunskaper och för att förbereda och planera fastighetstaxeringen. Det är alltså denna grupp frågan gäller. Det har i några städer där nere råkat bli så att man till arbetsgruppen hämtat folk uteslutande från ett parti och i Malmö det socialdemokratiska partiet. Därom ville jag höra en klok mans mening, och jag ville därför att herr Sträng skulle uttala sig ex cathedra — det går kanske inte så bra från bänken, men herr Sträng kan kanske i alla fall uttala någon uppfattning i frågan huruvida detta är i överensstämmelse med god demokratisk sed. Man kan ju vara mild i sin bedömning och mena att det är en gripande ödmjukhet hos socialdemokraterna, att de ensamma anser sig behöva mera information och undervisning för att klara av fastighetstaxeringen. Men så ligger det nog ändå inte till. Det får väl anses vara ganska underligt, om man inte med stöd av den nuvarande taxeringsförordningen kan finna skäl att dela på uppdragen så att man hämtar folk från alla partierna — det bör finnas ”redliga och allmänt aktade personer” även på andra håll. Jag skulle gärna vilja höra herr Strängs mening om detta. Det gäller alltså en grupp på 26 personer som alla är hämtade från ett-parti.
Herr talman! Jag beklagar att herr Werner i Malmö inte kan uttrycka sig så som han menar och avser. Som jag citerade i mitt svar har han frågat om det är förenligt med demokratiska principer att samtliga ledamöter i en kommitté som har att förbereda arbetet med fastighets taxering hämtas från ett och samma politiska part. Han har av mig fått en Nr 83 redovisning för hur det går till att förbereda arbetet med en fastighets Torsdagen den taxering. Har man i Malmöhus län vidtagit några speciella åtgärder, 16 maj 1974 kanske det kunde vara önskvärt att herr Werner — om vi hinner med det — redovisade dessa speciella åtgärder.

Herr talman! Det är inte så lätt att få med alla nyanser i en enkel fråga, men nog framgår det att frågan inte gäller de ordinarie fastighetstaxeringsnämnderna utan en kommitté, grupp, rätt och slätt dem som skall förbereda 1975 års fastighetstaxering. Jag har nu redogjort för förhållandena i Malmö — det borde ha framgått ganska klart av mitt anförande, om herr Sträng hade hört på. Det hela är inte heller så förfärligt invecklat. Där finns alltså en grupp på 26 personer som skall förbereda arbetet och som skall få ytterligare informationer från länsstyrelsen. Och jag bad bara om ett uttalande från landets finansminister om vad han anser om fördelningen av uppdragen.
Herr talman! Jag har redan svarat herr Werner att det med hänsyn till det gesällprov han åstadkommit med sin fråga — jag tänker då på hur den är formulerad — är rimligt att jag får tillfälle att höra efter vad som har hänt i Malmöhus län innan jag ger herr Werner några förklaringar.

Herr talman! Fru Nilsson i Kristianstad har frågat mig i vilken utsträckning jag anser att man vid upprättande av förslag till pansartruppernas fredsorganisation bör ta hänsyn till exempelvis nyligen utförda anläggningar för berörda regementen. Pansartruppernas krigsorganisation kommer på sikt att bli mindre än i dag. Detta återverkar självfallet på fredsorganisationen på så sätt att behovet av kapacitet för pansarutbildning minskar. Strävan att åstadkomma en rationell fredsorganisation med den nya krigsorganisationen som bakgrund leder till att antalet fredsförband inom pansartrupperna 13 minskar. Några av de etablissement som i dag används för utbildning av pansartrupper kan komma att få en annan användning i fredsorganisationen. Vid de avvägningar som görs i dessa sammanhang bör man enligt min mening sträva efter att på bästa sätt utnyttja det kapital som representeras av nu utbyggda anläggningar.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt den är att påpekanden gjorts i pressen och även vid personliga samtal angående det förslag till pansartruppernas fredsorganisation i Skåne, särskilt i vad avser fjärde pansarbrigaden P 6 i Kristianstad, som chefen för armén lagt fram. Det förslaget innebär att nämnda regemente omkring år 1980 bör utgå ur pansartrupperna. De synpunkter som har framförts till mig är i huvudsak av två slag — dels rent försvarspolitiska, dels synpunkter på planeringen vid utökningen av övningsfältet. Uttalandena om de försvarspolitiska aspekterna utmynnar i att den fjärde pansarbrigaden bör vara kvar. Man anser det orimligt att ett framgångsrikt försvar för Sverige kan genomföras med bara tre pansarbrigader. När det gäller utökningen av övningsfältet förhåller det sig på det sättet att man redan år 1964 började planera för ett nytt övningsfält. Riksdagen beslöt år 1971 om utökning av fältet, och detta har nu resulterat i att man den 8 april i år kunde inviga det nya pansarövningsfältet vid Rinkaby, som enligt expertisen har blivit det bästa övningsfältet av det här slaget i landet. Som grund för det påståendet anförs att fältet väl tillgodoser behovet av mark för utbildning. Terrängförhållandena är lämpliga, och vidare sägs det att övningarna kan avslutas med skjutning med skarp ammunition, vilket anses som en idealisk kombination. Med en sådan utökning av ett övningsfält som här skett följer, som alla vet, ofta höga kostnader för det allmänna och svåra omställningar för den ortsbefolkning som berörs. I detta fall kan jag intyga att ortsbefolkningen varit mycket tillmötesgående. Därför är det inte underligt att berörda parter ställer sig frågande till det förslag som nu lagts fram. Man undrar givetvis hur planeringen fungerar när det — redan innan det nya övningsfältet har tagits i bruk för sitt ändamål — läggs fram förslag om att förbandet efter några få år skall övergå till annan verksamhet än den som avsetts då utökningen planerades. Det svar som jag har fått av försvarsministern bekräftar att vissa regementen kommer att få en annan användning inom pansartruppernas fredsorganisation än de haft tidigare. Det står också i svaret, och det konstaterar jag med tillfredsställelse, att man på bästa sätt skall utnyttja det kapital som nedlagts vid utökningen av ett fält — såsom i det fall jag här tagit fram. Jag hoppas att försvarsministern — även om han inte kan gå in på de konkreta fallen i den här diskussionen — är beredd att ta mesta möjliga hänsyn till berörda parter också i det exempel jag har anfört.
Herr talman! Läget är ju detta, att vi i Skåne för närvarande har inte mindre än tre pansarförband, och det är väl riktigt att ett av dem måste utgå ur organisationen. Det råder delade meningar mellan arméchefen Nr 83 och överbefälhavaren om vilket av förbanden som i så fall skall Torsdagen den omorganiseras — alltså inte läggas ner — och bli ett infanteriförband i 16 maj 1974 stället. Det är inte särskilt länge sedan det förekom infanteriutbildning vid P6 i Kristianstad — jag tänker fortfarande mest på det regementet som I 6. Det betyder dock inte genomgripande förändringar för bygden om det blir en annan inriktning på verksamheten; det medför ju inte att kommunen förlorar skattebetalare och annat. Därför tycker jag inte att läget är speciellt bekymmersamt när det gäller försvarets omorganisation just i Skåne, men för dagen har jag inte möjligheter att ta ställning till det här materialet, eftersom det ännu inte är överlämnat till departementet.
Herr talman! Försvarsministern säger att ett av pansarförbanden måste utgå. Som jag framförde i mitt anförande nyss råder det delade meningar också om detta. Jag föreställer mig att det fordras en annan utrustning för ett pansarövningsfält än för ett övningsfält för infanteriet, och därför tycker jag det är litet egendomligt att man vid planeringen nyligen för det här pansarövningsfältet inte hade kunnat förutse detta. Kostnaderna rör sig faktiskt om ett belopp på närmare 20 miljoner kronor i dagens läge. Visserligen är 20 miljoner kronor ingen stor summa i försvarsbudgeten, men 20 miljoner hit och 20 miljoner dit blir fort stora belopp! Och eftersom försvarsministern i svaret sade att man skall utnyttja kapitalet på bästa sätt, undrar jag ändå, om man med denna ändring på bästa sätt utnyttjar de pengar som utökningen av övningsfältet kostat. Jag förmodar att man hade kunnat planera på ett annat sätt. Vidare är det ju inte bara fråga om själva kapitalet utan också om de människor som berörs av omställningarna. När det gäller sysselsättningstillfällen är det kanske inte så många människor som berörs av den eventuella förändringen, men enligt uppgifter som jag har fått kommer den i alla fall att beröra några personer, och det är viktigt att vi kan behålla sysselsättningstillfällen åt så många som möjligt.
Herr talman! Jag skall erkänna att jag tolkade frågan på ett annat sätt när det där talades om den utbyggnad som har gjorts. Jag tänkte då inte i första hand på övningsfältet. Men dessa pengar är ju inte kastade i sjön, utan jag är övertygad om att man, även om det skulle bli fråga om ett annat slags övningsverksamhet, säkerligen kan dra nytta av detta fält. I allmänhet är problemet att vi har vissa svårigheter att få tag på mark av den omfattning som behövs för övningsverksamheten. Skulle vi nu för en gångs skull ha kommit i det motsatta läget är det inte svårt att råda bot på detta.
Herr talman! Som alltid när övningsfält skall utvidgas blev det heta diskussioner även i det här fallet, och eftersom jag hade tillfälle att följa frågan redan då, tycker jag med tanke på svårigheterna i inledningsskedet 15 att det är litet egendomligt att man nu så snart efteråt skall ändra på verksamheten igen. Det är viktigt att det råder ett gott förhållande mellan försvarsorganisationen och befolkningen. Hastiga förändringar som sker, med stora kostnader och svåra omställningar för dem det berör, är tyvärr inte någonting som främjar det goda förhållandet. Jag hoppas att det hela skall kunna ordnas så positivt som möjligt. I sitt senaste inlägg verkade försvarsministern ha förståelse för detta.
Herr talman! Herr Korpås har frågat mig om jag är beredd att redogöra för de särskilda anvisningar som gäller för skydd mot åverkan på kulturminnen och naturvärden inom militära skjutfält och för kontrollen av att anvisningarna efterlevs. I särskilda författningar som gäller kulturminnesvård och naturvård, bl.a. lagen om fornminnen, ges allmänna bestämmelser för skyddet på detta område. Frågan om skyddet inom militära övningsoch skjutfält har dock under senare år ägnats speciell uppmärksamhet. Detta har lett till bl.a. att Kungl. Maj:t i samband med att förvärv har genomförts av större övningsoch skjutfält utfärdat särskilda bestämmelser om fältens användning. Bestämmelserna — som utfärdats för sex större fält — innehåller föreskrift om att största möjliga hänsyn skall tas till natur-, fornminnesoch kulturminnesvårdens berättigade intressen. Anvisningar har getts om hur övningarna skall bedrivas för att dessa intressen skall tillgodoses. För varje sådant fält har tillsatts ett rådgivande organ med representanter för bl.a. vederbörande landsantikvarie och naturvårdsmyndighet. Detta organ har även en kontrollerande uppgift. Enligt vad jag har inhämtat fungerar samarbetet mellan de militära och civila representanterna på ett mycket tillfredsställande sätt. När det gäller de övningsoch skjutfält, för vilkas användning Kungl. Maj:t inte utfärdat några särskilda bestämmelser, utfärdar fortifikationsförvaltningen anvisningar för fältens användning.

Herr talman! Jag vill minnas att jag i tidningarna sett en diskussion om denna fråga. Såvitt jag förstår föreligger det delade meningar om värdet i det som herr Korpås här åberopade. Men detta är naturligtvis en fråga i vilken det ankommer på riksantikvarieämbetet att ha en uppfattning. Nu är det så lyckligt att Remmenedelegationen i syfte att söka få behovet av särskilda bestämmelser för detta fält dokumenterat hos riksantikvarieimbetet anhållit om en inventering av fornoch kulturminnen på fältet. Jag har inte sett Remmene men väl andra skjutfält, och mitt intryck är att man på ett mycket bra sätt har kunnat förena de militära intressena och intresset av att bevara delar av fälten. Det kan gälla vetenskapliga — t.ex. botaniska — intressen eller önskvärdheten av att bevara en viss fauna. Ett intresse är naturligtvis också att man tar vård om de minnen som kan finnas på fälten, t.ex. i form av gravhögar. Detta är emellertid en fråga som kommer att belysas i yttrandet från riksantikvarieämbetet. När delegationen fått detta yttrande och det eventuellt visar sig att det förekommit vanvård, så kommer detta självfallet att påtalas.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

Herr talman! Herr Fridolfsson har frågat mig om jag anser att statlig myndighet genom informationsbroschyrer eller på annat sätt bör få verka för utlokalisering av industrier från Stockholmsregionen. Riksdagen beslutade år 1970 om lokaliseringssamråd i storstadsområdena. Arbetsmarknadsstyrelsen svarar för detta samrådsförfarande och har författningsenlig skyldighet att informera om gällande bestämmelser. Någon utlokalisering av industriföretag från Stockholmsområdet med hjälp av lokaliseringsstöd sker inte sedan riksdagen hösten 1972 uttalade sig emot detta.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengtsson för svaret. Sysselsättningsläget i Stockholmsregionen är mycket bekymmersamt. Genom utlokalisering av statliga verk berövas regionen mer än 10 000 arbetsplatser. Arbetstillfällena inom tillverkningsindustrin har under de senaste åren minskat med ca 30 000. Just i detta läge, när ansvariga Stockholmspolitiker högljutt kräver att regeringen så snart som möjligt dels ändrar sin regionalpolitik, dels vidtar åtgärder för att stoppa den för Stockholmsregionen allvarliga utvecklingen, distribuerar AMS en broschyr, som går ut på att få industriföretag att flytta från regionen. Broschyren har åstadkommit stor kalabalik bland Stockholmspolitiker och även bland andra. Landshövding Mehr dundrar mot AMS och finner det häpnadsväckande att man från det hållet fortsätter jakten på regionen som om ingenting hade hänt. Enligt det svar som statsrådet givit mig tycker statsrådet inte att detta är något att beklaga. Han framhåller att AMS har skyldighet att informera om gällande bestämmelser men skyndar sig betona att lokaliseringsstöd inte ges sedan riksdagen hösten 1972 uttalade sig emot detta. Här har förekommit en miss som är anmärkningsvärd. Hur som helst upplevs regeringens regionalpolitiska handlande såsom synnerligen inkonsekvent. Först utflyttas tiotusentals tjänstemän genom de statliga verkens utlokalisering. Man försöker locka bort här i regionen etablerade tillverkningsindustrier genom att erbjuda dem lokaliseringsstöd om de flyttar till annan ort. Men man får skörda det man sår, den naturlagen gäller även regeringen, herr statsråd. Skörden blev sysselsättningssvårigheter i Stockholmsregionen. Häromdagen framträdde arbetsmarknadsministern i radion och hävdade att han för sin del är beredd att sätta in punktvisa regionalpolitiska stödåtgärder i'Stockholmsregionen. En mer eftertrycklig dödförklaring av regeringens regionalpolitik kan man knappast tänka sig. Hur som helst är det naturligtvis tillfredsställande att man nu kan notera att regeringen har insett vad klockan är slagen. Men nog tycker jag, herr talman, att man har rätt att fordra en bättre samordning mellan den politik som regeringen säger sig vilja driva i Stockholmsregionen och det informationsmaterial som AMS sprider till företagen i Stockholm.
Herr talman! Bara ett mycket kort genmäle. Jag minns inte om herr Fridolfsson fanns mitt ibland oss 1970, när riksdagen enhälligt beslöt om det samrådsförfarande som arbetsmarknadsstyrelsen på riksdagens uppdrag har att sköta. Arbetsmarknadsstyrelsen har inte gjort något annat än informerat allmänheten om de bestämmelser en enig riksdag fastställt. Riksdagen har gjort ett uttalande av innebörd att man inte skall utlokalisera industriföretag från Stockholmsområdet. Det beslutet lever vi nu efter. Ingen industriföretagare i Stockholmsområdet kommer att få något som helst bidrag, om han vill lokalisera ut sitt företag. De bekymmer som framförts från Stockholmsregionen bör nu vara stillade. Arbetsmarknadsstyrelsen får inte vara boven i detta drama. Den har bara gjort vad den skall göra såsom ämbetsverk.

Herr talman! Jag har åkt ut och in i riksdagen ett par gånger, men jag var här 1970 när samrådsförfarandet beslutades. Å ena sidan säger herr statsrådet i sitt svar till mig att AMS har skyldighet att informera om gällande bestämmelser men står å andra sidan fast att lokaliseringsstöd inte ges sedan riksdagen 1972 uttalade sig emot detta. Då måste det väl vara fel att distribuera en broschyr, där företagarna kan konstatera, att därest företaget flyttar från regionen utgår ett rejält stöd från staten. Frågan gällde denna felinformation. Det förvånar mig att statsrådet inte beklagar detta fel, som har åstadkommit oro inte bara i ett visst politiskt parti utan praktiskt taget hos alla politiker i Storstockholm inte minst hos statsrådets gode vän, landshövding Hjalmar Mehr.
Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig om jag — mot bakgrund av det stora antalet sökande av personliga tjänster för arkivarbetare — är beredd medverka till att ramen för innevarande budgetoch kalenderår — 150 tjänster — avsevärt vidgas. Genom beslut den 14 december 1973 medgav Kungl. Maj:t att arbetsmarknadsstyrelsen fick inrätta högst 150 personliga tjänster under kalenderåret 1974. Styrelsen har därefter sökt kartlägga det aktuella behovet av sådana tjänster. Från olika myndigheter och institutioner har ca 175 personer föreslagits erhålla personlig tjänst. En del av dessa personer bedöms dock inte uppfylla grundvillkoren för personlig tjänst. Såvitt kan bedömas är den anvisade ramen således tillräcklig. Om ramen behöver vidgas får bli en senare fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret från statsrådet Bengtsson. Jag är av den uppfattningen att statsrådet har samma inställning som jag, nämligen att det är ett mycket bra arrangemang med de personliga tjänsterna för arkivarbetare. I och med det normaliseras ju deras arbetssituation. De får avtalsenliga förmåner, vilket ju inte de andra s.k. arkivarbetarna har. Jag undrar litet över siffran 175 ansökningar. Gäller den för dem som har kommit in under det här året? I så fall kan det ju tänkas komma ytterligare ett antal under 1974. Enligt de uppgifter som jag har fått ligger det redan 200 ansökningar hos AMS och väntar, och ett 80-tal har legat upp till två år. Det finns kanske de som sökt tidigare men inte blivit placerade, personer vilkas ansökningar ligger på hög och som i första hand måste komma i fråga. Vidare skulle kanske siffran bli ännu större om det gavs bättre information till myndigheterna beträffande de personliga tjänsterna. En undersökning ger nämligen vid handen att av 218 myndigheter har bara 107 fått information om de personliga tjänsterna. Ville man gå ytterligare ett steg, vilket ju vore rimligt, så att även den enskilde fick initiera en ansökan om personlig tjänst, skulle nog siffran bli ännu större. Jag vore tacksam om jag fick litet utförligare besked om de här siffrorna.
Herr talman! Herr Werner måste utgå ifrån att jag inte lämnar riksdagen felaktiga uppgifter. De personliga tjänsterna finns ju fr.o.m. i år, och det har alltså inkommit 175 ansökningar. Det är inte säkert att alla dessa sökande kan få personliga tjänster, eftersom vissa villkor är förknippade därmed. Det är möjligt att inte ens 150 ansökningar kommer att bifallas. Att myndigheterna inte skulle vara medvetna om arkivarbetarna förefaller knappast troligt. Om det är någonting som våra myndigheter känner till så är det vad en arkivarbetare är. Det är ju något som är väldigt bra att få utan att man så att säga behöver belasta sitt eget konto. Så de bekymren behöver herr Werner inte ha.
Herr talman! Jag har inte velat påstå att jag betvivlar siffrorna. Jag vill bara ha dem bättre förklarade. Det kunde ju tänkas att det fanns ansökningar från tidigare år som låg på hög. Nu menar statsrådet att så är inte förhållandet, och det noterar jag i så fall med tillfredsställelse. Vad sedan gäller informationen så är det självfallet att alla känner till vad arkivarbete är för någonting, men just arrangemanget med personliga tjänster kanske inte är så väl bekant.
Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig när jag avser att tillsätta den av förra årets höstriksdag begärda utredningen angående andlig vård på sjukhus. Arbete med direktiv för en sådan utredning pågår inom utbildningsdepartementet och utredningen beräknas kunna tillsättas inom en nära framtid.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat chefen för arbetsmarknadsdepartementet om han vill kommentera de av eleverna vid AMS:s utbildningscenter resta kraven om högre bidrag jämte övriga förbättrade förmåner och om han avser att ta initiativ till ett tillmötesgående av dessa krav. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Inrikesminister Holmqvist tillsatte i september 1972 en utredning för att se över arbetsmarknadsutbildningen. Jag har från ett antal elevråd vid utbildningscenter fått skrivelser med krav på höjning av de ekonomiska förmånerna. Dessa skrivelser har överlämnats till utredningen för att beaktas i dess arbete. Vid samtal med utredningens ordförande har jag framfört önskemål om att utredningen skall påskynda sitt arbete, som också omfattar frågan om de ekonomiska förmånerna under utbildningstiden. Utredningen kommer enligt vad jag erfarit att överlämna sitt betänkande under hösten iår.

Herr talman! Svaret, som jag tackar för, påminner mig om en händelse från ett utskottssam manträde i riksdagen för några år sedan, då utskottet skulle behandla ett ärende om anslag till en fyr. Det blev avslag på framställningen, men utskottsordföranden ville glädja sjömannen/ utskottsledamoten med att säga: ”Du har ju ändå fått en välvillig skrivning.” Då svarade denne att han kunde ju inte säga till de bohusländska sjömännen att de skulle styra på en välvillig skrivning. På samma sätt, fru statsråd, skulle man kunna säga till Er, att de som går på arbetsmarknadsutbildning inte kan leva på den utredning som Ni förutskickar. Det stod i statsverkspropositionen, det sades i inrikesutskottet, det sades här i kammaren vid debatten att vi får en utredning i höst. Ni känner mycket väl till dessa elevers svårigheter. Det kan synas som en överloppsgärning att ställa frågan här i dag, eftersom riksdagsmajoriteten avslog vänsterpartiet kommunisternas motion om förhöjt grundbidrag till dem som genomgår arbetsmarknadsutbildning. Därigenom aktualiserades frågan på nytt. Behandlingen här i riksdagen var den 21 mars.

Frågan har blivit synnerligen aktuell på senare tid. Den blygsamma ökningen på 40 kronor som regeringen var överens om att ge eleverna vid AMU-utbildningen, är endast något mer än en krona per dag. Detta, fru statsråd, skulle svara mot kostnadsutvecklingen. Det står så i propositionen. Vilken människa kan med nuvarande kostnadsutveckling, inflation och annat klara sig på drygt en krona per dag? Visserligen har en den här regeringen mycket närstående person sagt att blodpudding är mycket god och närande föda som därtill är väldigt billig. Men man kan inte, fru statsråd, begära att de som går på AMU-utbildning varje dag skall leva på blodpudding. Representanter för dessa elever uppvaktade i går partiledarna utanför Haga slott. Enligt tidningsmeddelanden i dag var det någon som bara vände på klacken, när dessa elever ville tala med honom. Endast en partiledare, C.-H. Hermansson, tog sig tid att tala med dem och att ta emot en skrivelse med deras krav samt utlovade sitt stöd. Jag hinner inte återge kraven nu — min repliktid är i stort sett redan ute — men jag återkommer. Dessa krav ställer sig vänsterpartiet kommunisterna bakom.

Herr talman! Det gläder mig att konstatera att herr Lorentzon tydligen i varje fall tror att jag är väl informerad om dess problem. Han uttrycker sig så. Men vi kanske kunde diskutera mitt agerande och inte agerandet av personer som inte har möjlighet att delta i den här debatten. Jag har haft samtal med elever som fört fram dessa åsikter. Vi har också i departementet haft delegationer av elever från olika AMU-centra. I dessa samtal har man visserligen konstaterat — och det kan jag också konstatera — att man inte lever ett lyxliv på utbildningsbidragen, men att man klarar sig på dem utan att tvingas till alltför ensidig kost. Det har i denna diskussion ofta gjorts jämförelser med socialbidragen, och jag skulle kort vilja beröra den saken. För de ensamstående ligger utbildningsbidragen högre, men om man jämför med Stockholms socialhjälpsnorm för gifta och samboende, finner man att socialhjälpsnormen ligger högre. Då skall man dock komma ihåg två saker. Dels ligger Stockholm i detta hänseende relativt högt jämfört med andra delar av landet, dels måste man från socialhjälpsnormen göra avdrag för de statliga bostadstilläggen och de allmänna barnbidragen, vilket man inte behöver göra i samband med utbildningsbidragen. Detta gör att jämförelsen med socialbidragen inte är riktigt rättvisande. När statsverkspropositionen i denna punkt behandlades kunde vi konstatera att den höjning som då beslutades motsvarade prisutvecklingen fram till mars månad. Det finns ingen anledning att förneka att prisutvecklingen senare varit sådan att det nu föreligger en eftersläpning. Samtidigt vet vi emellertid att en stor utredning snart kommer med ett förslag, där man gjort en översyn av alla dessa ekonomiska förmåner. Då kommer dessa frågor att tas upp till ingående behandling.

Herr talman! Först skulle jag vilja infria mitt löfte att till riksdagens protokoll inläsa de krav som eleverna i arbetsmarknadsutbildningen framställt och som i dag finns att läsa i Dagens Nyheter. De kräver att grundbidraget höjs till 900 kronor indexreglerat, att barntilläggen höjs till kommunal nivå, att bidragstaket slopas, att underhållsskyldighet för barn skall betalas med hela beloppet, att inget avdrag för make/makas inkomst sker samt att full kompensation utbetalas för boendekostnad. Fru statsrådet erkänner här att bidragshöjningen med något över en krona per dag inte motsvarar prisökningen. Eftersom detta beslut inte träder i kraft förrän efter den 1 juli, är denna höjning uppäten för länge sedan även enligt fru statsrådets uppfattning. Men finns det då inga möjligheter för regeringen att ta initiativ utan att invänta denna utredning? Man vet ju inte när den framlägger sitt resultat och för övrigt inte heller vad resultatet kommer att bli. Sedan skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga: Anser statsrådet att det är av statsfinansiella skäl som eleverna vid AMU behandlas på det sätt som framgår av inrikesutskottets betänkande och även av det anförande som den riksdagsledamot höll som hade utskottets uppgift att föra dess talan i kammaren då frågan avgjordes av riksdagen?